Herr talman! Vid föregående riksmöte fattade vi ett beslut som var mycket viktigt för de gravt handikappade. Då beslöt vi att permanenta riksfärdtjänsten, vilket alltså betyder att den som är så svårt handikappad att han eller hon inte kan åka med vanliga kommunikationsmedel skall få anlita det färdsätt som behövs till samma kostnad som en andra klass tågbiljett belöper sig till. Under de år som riksfärdtjänsten fungerat har antalet resenärer ständigt ökat. Det beror på att det tar lång tid att nå ut med denna möjlighet till dem som verkligen behöver den. Man uppskattar att 32 000 resor sker under innevarande budgetår, och för nästa budgetår räknar man med 41 000 resor till en kostnad av 48 milj.kr. Över 80 96 av resenärerna åker endast två gånger om året. Det är en mycket liten grupp, ofta unga och aktiva, som använder sig av riksfärdtjänsten flera gånger. Görel Bohlin säger att det ofta är förtroendevalda i föreningar, och att resorna för dem bör betraktas som tjänsteresor. Många av dessa handikappade är förtroendevalda i mycket små och fattiga handikappföreningar, som knappast har möjlighet att betala för resorna som tjänsteresor. Det är en viktig möjlighet för demokratin att också handikappade skall kunna åta sig förtroendeuppdrag. En av orsakerna till att riksfärdtjänsten behövs i nuvarande utsträckning är att de allmänna kommunikationsmedlen inte är ordentligt anpassade. Transportrådet undersöker vad som kan göras för att begränsa riksfärdtjänstens kostnadsutveckling. Utskottet framhåller i år i likhet med föregående år att ett sätt att minska riksfärdtjänstens kostnader är att förbättra servicen på SJ. Ibland talas det med stora ord i denna kammare om frihet, dock kanske inte i debatten om detta betänkande utan i andra debatter. Ibland låter det som om friheten hotades av den offentliga sektorn här i Sverige. Ofta säger moderater att om bara människorna själva får mer att säga till om så ökar friheten. Men när vi kommer till betänkandet om riksfärdtjänsten — ett litet och mycket tunt betänkande, som jag inte tror att moderaterna vill att vi skall uppmärksamma särskilt mycket — då gäller plötsligt inte detta frihetsresonemang längre. I sin reservation säger moderaterna att tvingande ekonomiska skäl gör att riksfärdtjänsten måste begränsas. Man skär också rejält. Från de behövliga 48 miljonerna tar man 20 miljoner, dvs. nästan hälften. Det behövs bara denna lilla reservation och moderaternas ekonomiska motion för att man skall få en riktigt omstörtande aha-upplevelse. I den motionen har ni råd att sänka skatterna med många miljarder. De skatter ni sänker är bl.a. arvs-, gåvo-, förmögenhetsoch fastighetsskatter för villaägare. Görel Bohlin höll ett märkligt inlägg nyss. Jag tyckte att hon sade att moderaterna kräver besparingar på alla områden därför att ekonomin kräver det. I den ekonomiska motionen har man minsann inte gjort besparingar för vissa grupper, utan för dem har man föreslagit mycket omfattande skattesänkningar. Om vi samtidigt hade råd att utöka friheten för andra grupper, då kunde vi naturligtvis säga ja till allt detta. Men i den moderata reservationen i trafikutskottets betänkande 15 står svart på vitt att riksfärdtjänsten istort sett måste halveras. Om de nuvarande gåvooch arvsskatterna upplevs som en inskränkning av friheten, hur upplevs då strypningen av riksfärdtjänsten? Jag undrar om de handikappade inte finns i er sinnevärld. Om ni gör anspråk på att vara ett parti som förkunnar frihet, då borde ni åtminstone kunna förkunna frihet för dem som allra bäst behöver den. För kan man vara mer instängd än om man är tvungen att stanna inom sin egen kommuns gränser. Riksfärdtjänsten är ingen reform som ger handikappade större förmåner än andra. De måste betala lika mycket som andra vid resor med tåg. Men om de inte kan åka tåg därför att de är handikappade, då anser jag att vi gemensamt bör svara för merkostnaderna. Det är inte alltid man kan se moderaternas samhällssyn så här tydligt. Därför upprepar jag frågan: Kan någon bli mer instängd eller mer inskränkt i sin personliga frihet än den som måste hålla sig inom den egna kommunens gränser? Ni tycker uppenbarligen att den höjning av t.ex. förmögenhetsskatten som socialdemokraterna genomdriver är ett större hot mot förmögnas frihet än det frihetsingrepp som en indragning av riksfärdtjänsten för handikappade innebär. Jag upplever moderaternas tal om frihet som mycket cyniskt. Man räknar uppenbarligen endast vissa grupper i samhället som värdiga att få ha frihet. Jag är rädd, herr talman, för det samhälle som moderaterna vill skapa. Inskränkningar av riksfärdtjänsten i den omfattning man här föreslår är bara en punkt bland många många besparingar på det sociala området som just kommer att drabba dem som är mest beroende av samhällets service. Samtidigt har ni råd att ge skattelättnader åt dem som redan har av livets goda! Jag noterar att på den här punkten har centern i år tagit avstånd från moderaterna som man föregående år slog följe med. Det betyder att moderaterna nu är helt ensamma i Sveriges riksdag om detta mycket konkreta förslag till frihetsbegränsning för landets svårast handikappade. Med detta yrkar jag bifall till utskotteis hemställan i betänkandet nr 15 och avslag på reservationen.
Herr talman! Jag vill först påpeka att besparingar på alla områden av statsbudgeten är ofrånkomliga. Bara den som inte förstår eller inte vill förstå det motsäger detta faktum. Också din finansminister, Margareta Persson, säger så, även om de besparingar som den socialdemokratiska regeringen föreslår inte är på långt när tillräckliga. Skattesänkningar är också nödvändiga. De höga skatter som vi har i Sverige innebär att utvecklingen i landet dämpas. Därmed dämpas också den sociala utveckling som vi alla vill ha. Skälet till våra besparingsförslag är att vi vill säkra de framsteg som har gjorts på många områden, t.ex. det sociala. Men om vi inte uppnår ekonomisk balans kan mycket spolieras. Jag har i mitt anförande påpekat en del besparingsåtgärder som också departementschefen aktualiserade i propositionen föregående år. Det kan framhållas att då riksdagen fattade beslutet om försöksverksamhet med riksfärdtjänst ansåg man att en begränsning av antalet resor helt enkelt var nödvändig. Man sade då att det borde ankomma på nämnden för riksfärdtjänst att komma med ett förslag om det. Så borde ha skett. Då hade vi inte fått denna kolossala kostnadsökning. Jag upprepar, herr talman, att om man i ett kärvt ekonomiskt läge skall klara en målsättning som går ut på normalisering och bättre handikappanpassning av transportmedel, bostäder osv., samtidigt som besparingar på statsbudgeten är oundgängligen nödvändiga, måste man visa återhållsamhet i fråga om utgiftsökningarna på alla områden.
Herr talman! Nu säger Görel Bohlin igen att det är nödvändigt med besparingar på alla områden. Visst måste vi göra besparingar, men jag begriper inte hur man samtidigt kan ha råd att ge sådana omfattande skattelättnader till människor som redan har pengar. Det kan ju inte alls hävdas att landets utveckling skulle främjas av att man förändrar gåvoskatter eller fastighetsskatter på det sätt som moderaterna vill göra. Det är tvärtom under socialdemokraternas regeringsperiod som landets ekonomiska utveckling äntligen har kommit i gång, alltså under samma tidsperiod som de ändringar av skatterna har skett som Görel Bohlin tycker så illa om. Det finns med andra ord inget sådant samband som Görel Bohlin påstår skulle finnas.

De miljoner som ni nu vill skära bort från riksfärdtjänsten har jag inte sett att ni har kopplat direkt till en ökad handikappanpassning. Det är inte så ni använder pengarna. Jag förstår inte hur man kan säga att handikappade skulle bli mer normaliserade i samhället genom att man inskränker deras möjligheter att röra sig i landet.
Herr talman! Ett upprepat antal gånger har Margareta Persson nu sagt: Jag begriper inte. Och det är nog så tydligt att hon inte gör det. Hon begriper inte skattetryckets oerhört hämmande effekt på hela samhällssystemet. Vi får alla betala reformerna, Margareta Persson. Även de handikappade och pensionärerna får betala. Man tar ur den ena fickan och lägger i den andra. När jag talade om normalisering var det fråga om normalisering av de vanliga färdmedel som även de handikappades organisationer föredrar att använda, om de kan handikappanpassas. Det är det vi brukar mena med normalisering. Ett svårt fysiskt handikapp innebär att man har en ekonomisk ersättning utöver lön eller pension. Den som är svårt handikappad genom t.ex. åldersförändringar har inte det. Om man har rörelsehinder kan man mycket väl klara en vanlig flygresa med den service flyget erbjuder, och så gör många pensionärer. Det är ju inte säkert att varje resa man gör eller hur många resor som helst skall subventioneras mycket mer därför att man har invalidiserats jämfört med om man har rörelsehinder främst på grund av ålder.
Herr talman! Jag har svårt att hänga med i diskussionen om vad som är handikapp och vad som inte är det. Kan man inte utnyttja våra färdmedel måste man kunna anlita de färdmedel som handikappet eller åldern kräver, så att man kan nå till det ställe man vill. Moderaternas reservation i detta betänkande är ett cyniskt spel med landets svagaste grupper. Nog får landets handikappade vara med och bära bördorna och betala de ytterligare förmåner för de välbeställda som moderaterna vill ha. För den som är handikappad skulle ofta inte skattelättnader eller sådant hjälpa upp situationen, eftersom man inte har någon skatt att sänka. Moderaterna talar så mycket om rundgång, men här handlar det om människor som inte har någon rundgång, som inte har någon möjlighet att med egna medel förbättra sin situation. Detta är ett cyniskt spel, sedan må man säga vad man vill om den svenska ekonomin. Här tar man från de grupper som inte kan klara sig på något annat sätt, och det faktiska resultatet blir att de får stanna hemma.

Herr talman! Då riksdagen under förra året beslöt att göra om den provisoriska riksfärdtjänsten till en permanent riksfärdtjänst hade en av de målsättningar som handikapprörelsen ställt upp förverkligats. Man hade nu fått en färdtjänst över hela landet för dem som var gravt handikappade. Nu fick svårt handikappade människor möjlighet att anlita trafikmedlen — som de hittills inte kunnat utnyttja på grund av att det blev för dyrt för dem. Resor med flyg, första klass tåg, buss, taxibil eller specialfordon stod nu till deras förfogande och kunde utnyttjas för långa avstånd. Och kostnaden för dem som var handikappade blev inte högre än vad som var fallet för den icke-handikappade. Nu säger utskottet i sitt betänkande att kostnadsutvecklingen är oroande, och regeringen har gett transportrådet i uppdrag att undersöka riksfärdtjänstens framtida utformning. Man vill dels begränsa kostnadsutvecklingen, dels öka effektiviteten. I den utredning som låg till grund för riksdagens beslut förra året, nämligen slutrapport om försöket med riksfärdtjänst, tas också upp frågan om riksfärdtjänstens framtida utformning. Jag vill då understryka att det resonemang som man för i reservationen från handikapprörelsens sida i många punkter är riktigt. Man framhåller bl.a. att handikappade inte bör utsättas för begränsningar i användandet av allmänna kommunikationsmedel som övriga människor inte har. Resenärer med riksfärdtjänst bör således behandlas jämlikt i förhållande till andra resenärer. Vidare säger man att erfarenheterna av riksfärdtjänsten visar att 92 20 av antalet resenärer gjort tre eller färre resor per år. Vidare talar man om att erfarenheterna från den kommunala färdtjänsten visar att begränsningar i resandet med största sannolikhet kommer att leda till ökade kostnader genom att varje resenär uppmanas att utnyttja maximalt antal tillåtna resor. Man säger också att man bestämt motsätter sig en höjning av egenavgiften för de svårast handikappade resenärerna — och det är ju bara dessa som får riksfärdtjänst. Det är alltså min förhoppning -— jag tror att jag i detta sammanhang kan tala för hela handikapprörelsen — att de rationaliseringar i fråga om riksfärdtjänsten som skall göras inte kommer att försämra resemöjligheterna för de handikappade, men väl minska krånglet i fråga om utfärdandet av biljetter o.d. Herr talman! Även då det gäller riksfärdtjänst har moderaterna besparingsförslag. De vill minska anslaget till riksfärdtjänst från 48 miljoner till 28 miljoner, dvs. en minskning med ca 40 20. Man säger klart och tydligt att man önskar en ”begränsning av antalet resor per år”. Jag finner denna syn både rå och hjärtlös. Man tvingar alltså tusentals människor att stanna i sin bostad, då de har utnyttjat sitt färdtjänstresande. Man underlåter alltså att ge sin hjälp åt de människor som verkligen behöver hjälp. Herr talman! Jag vill avslutningsvis yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Vårt parti har många gånger i olika motioner föreslagit en parlamentarisk utredning som skulle undersöka förutsättningarna för startandet av ett transporttekniskt centrum i Uddevallaregionen.

Trestadsområdet har under en följd av år dragits med omstruktureringsproblem. Trollhättan har förlorat många industrijobb. Sysselsättningsläget i Uddevalla är som bekant mörkt med anledning av nedläggningen av varvet. Detta gör att regionen behöver en förstärkning så att industrijobben inte minskar. Trestadsregionen gränsar till regionen som länge haft en ansträngd arbetsmarknad, nämligen norra Bohuslän och Dalsland. Dessa områden får särskilt statligt stöd, som för övrigt har minskat under de senaste åren. Trestadsområdet har hittills fungerat som en buffert för dessa regioner. Denna bufferteffekt minskar dock om trestadsområdet återigen går tillbaka vad gäller sysselsättningen. Med ökad aktivitet i trestadsområdet kan man däremot vänta sig en viss överspridning till norra Bohuslän och Dalsland. Vidare är det så att det i denna region finns en sällsynt kombination av transportanknutna verksamheter, med bl.a. Volvo Flygmotors och Saabs fabriker i Trollhättan. Därtill kommer en rad mindre industriföretag med industriell kapacitet och erfarenhet inom transportsektorn. I regionen finns dessutom hamnar i samtliga kommuner, kanalsjöfart, flera viktiga vägar och järnvägar samt en regional flygplats, och man har nära kontakter med storstadsregionerna Oslo och Göteborg. Allt detta gör att man i denna region har unika möjligheter att få ett intimt samarbete mellan företrädare för alla transportgrenar, utveckla samordningssystem mellan dem och praktiskt pröva dessa vad gäller konstruktion, produktion och tillämpning. Med de speciella förutsättningar som finns i trestadsområdet ges det således goda möjligheter att starta ett transporttekniskt centrum där. De direkta kostnaderna kan dessutom hållas nere genom en samverkan mellan olika centrala organ, länsmyndigheter, kommuner och näringsliv. Centrumet kan också, på grund av och utifrån den speciella strukturen på näringslivet i trestadsområdet, mycket verksamt bidra till att stärka den industriella basen i en viktig men hotad region. Herr talman! Av dessa anledningar yrkar jag bifall till vpk-reservationen.

Herr talman! Trafikutskottets betänkande 1984/85:16 är föranlett av regeringens proposition nr 100 bil. 8, närmare bestämt det avsnitt som behandlar anslaget till transportforskning. Ett enigt utskott tillstyrker regeringens förslag i vad gäller anslagen till statens vägoch trafikinstitut och transportforskningsberedningen. I anslutning härtill har behandlats en vpk-motion, 1984/85:1053, som föreslår att en parlamentarisk utredning skall tillsättas för att utreda förutsättningarna och formerna för ett transporttekniskt centrum och att utredningen särskilt skall undersöka de speciella möjligheterna för ett sådant centrum i trestadsregionen — Uddevalla—- Trollhättan-Vänersborg. Detta har också herr Chrisopoulos nyss närmare utvecklat. Nu är det så att den här kammaren våren 1984 beslöt att sammanföra dåvarande transportforskningsdelegationen och kollektivtrafikberedningen till er myndighet, transportforskningsberedningen, fr.o.m. den 1 juli 1984. Transportforskningsberedningens uppgift är att samordna trafikforskning som bedrivs av en rad olika organ i landet, bl.a. genom att kartlägga forskningsbehov och att utveckla demonstrationsprojekt lika väl som långsiktiga program för forskning och utveckling. Hela instruktionen återfinns i Svensk författningssamling 1984:483. Transportforskningsberedningens kansli ligger visserligen i Stockholm, men utskottets majoritet anser ändå att dess arbetsuppgifter väl täcker vad som efterlyses i motionen och i den vpk-reservation som bifogats detta betänkande. I detta sammanhang förtjänar också att nämnas de åtgärder för att få till stånd ny sysselsättning och en ny industristruktur i Uddevallaregionen som regeringen har föreslagit i proposition 1984/85:125. Bl. a. har regeringen där givit styrelsen för teknisk utveckling i uppdrag att utarbeta förslag till program för att främja teknikutveckling och teknikspridning i Uddevallaregionen. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till trafikutskottets hemställan i dess helhet och avstyrker reservationen.
Herr talman! I sitt yrkande om avslag på vår motion hänvisar utskottet dels till transportforskningsberedningen och den verksamhet som den bedriver, dels till en viss verksamhet som bedrivs av Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Transportforskningsberedningen har såsom uppgift att kartlägga, ta initiativ och stödja en forskning som bedrivs av andra myndigheter och organ. På så sätt fyller den inte den funktion som ett transporttekniskt centrum enligt vår uppfattning skulle fylla — och då placerat i Uddevallaregionen. På samma sätt förhåller det sig med den forskning på transportområdet som bedrivs vid Chalmers tekniska högskola. Vi anser fortfarande trots dessa hänvisningar från utskottet att ett transporttekniskt centrum enligt vår motion vore ett nödvändigt och välkommet inslag för en fördjupad och utvecklad transportverksamhet i vårt land. Dessutom skulle det bidra till sysselsättningen i ett område som för närvarande drabbas hårt av arbetslöshet.
Herr talman! Det står också i instruktionen för transportforskningsberedningen att den skall samverka med berörda myndigheter, institutioner, forskare och företag. Om man läser denna instruktion, finner man att den innehåller möjligheter som väl motsvarar vad som krävs i motionen. Jag tycker nog att instruktionen innehåller mer än som kan komma fram genom tillsättandet av en parlamentarisk utredning.

Herr talman! Jag skall säga några ord om reservationerna 1 och 2 till TU:s betänkande 17. Reservation 1 gäller ett ämne som vi har diskuterat i flera år nu här i riksdagen, nämligen nerläggning eller ej av bemannade väderstationer som SMHI har ansvar för. År efter år har centern hävdat att man inte skall lägga ner fler bemannade väderstationer förrän man vet, dvs. förrän riksdagen har utvärderat, hur det nya vädersystemet PROMIS 90 fungerar. Det är positivt att kommunikationsministern i årets budgetproposition slår fast att SMHI senast den 1 september 1988 skall redovisa erfarenheterna av verksamheten med pilotanläggningen. Men det är mycket negativt att socialdemokraterna inte kan inse att det är fel att inte vänta med en eventuell ytterligare nerläggning av synoptiska stationer tills vi vet hur det nya vädersystemet fungerar i praktiken. Att fortsätta att slå sönder det nuvarande systemet, som i hög grad bygger på mänsklig aktivitet, för att få pengar över till ett nytt, oprövat, tekniskt komplicerat och dyrbart system är teknikens triumf över människan och strider mot allt sunt förnuft. Dessutom är det nästan alltid samhällsekonomiskt och regionalpolitiskt fel att lägga ner bemannade väderstationer. Med detta yrkar jag bifall till reservation 1. Så ett par ord om den första att-satsen i centermotionen 1984 81:27 enligt vad vi kan förstå fortfarande gäller. I detta betänkande står det så här: ”Utskottet anser vidare att SMHI då resultatet av försöksverksamheten presenteras bör redovisa om och på vilket sätt de nuvarande bemannade stationerna kan effektiviseras genom att förbättra den tekniska utrustningen.” Vi i centern kan inte finna annat än att detta riksdagsbeslut fortfarande gäller, och vi har därför inte reserverat oss på den punkten. Men för att vi skall vara riktigt säkra vill jag fråga Olle Östrand, som står upptagen på talarlistan: Har vi uppfattat detta rätt, och kommer en sådan redovisning alltså att ske? När det gäller reservation 2 i det betänkande som vi diskuterar i dag vill jag helt kort säga att centern anser att regeringens förslag om att bilda ett dotterbolag till SGI, ett bolag som skall utföra uppgifter som kan utföras av SGAB, är felaktigt.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

Herr talman! Jag skall helt kort kommentera de två reservationerna. Den första reservationen berör nedläggning av vissa väderstationer. Det finns ingen som helst anledning att befara att man inte skall kunna utvärdera försöksverksamheten inom PROMIS-projektet trots att man lägger ned några väderstationer. Vi har fastställt att vi skall ha ett grundnät på 155 stationer. Om man räknar in de tilläggsstationer som har observationer mellan kl. 6 på morgonen och kl. 18 på kvällen måndag till fredag omfattar det svenska synoptiska observationsnätet i dag 171 observationsstationer. Efter de nu aviserade nedläggningarna reduceras den siffran år 1986 till 164. Vi kommer alltså fortfarande att ha nästan 9 stationer fler än det antal som är fastställt att det skall finnas i grundnätet. Antalsmässigt kompenseras också nedläggningen av vissa tilläggsstationer mer än väl av utbyggnaden av automatstationer. Deras antal uppgick till 5 vid fastställandet av grundnätet, och numera uppgår de till 33. Vi måste också acceptera, Anna Wohlin-Andersson, att det får ankomma på SMHI att bedöma frågan om behovet av bemannade väderstationer. Regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska aspekter får vi väga in i andra sammanhang. Med detta vill jag yrka avslag på reservation 1. När det gäller förslaget om att man inom statens geotekniska institut skall bilda ett dotterbolag som skall ta hand om den mer kommersiella verksamheten, så kan vi inte biträda reservanternas förslag om att de uppgifter som nu avses att läggas på bolaget i stället skall läggas på Sveriges geologiska aktiebolag, eftersom SGAB har en annan verksamhetsinriktning. Dessutom skulle den verksamhet som avses att bedrivas inom dotterbolaget inte heller kunna lösa de sysselsättningsproblem som enligt motionärerna finns inom SGAB. Herr talman! Av den anledningen vill jag också yrka avslag på reservation 2 och i övrigt bifall till utskottets hemställan i alla delar.

Herr talman! Det socialdemokratiska partiet var år 1981, när partiet var i opposition, med på att riksdagen skulle uttala att SMHI skulle vara synnerligen restriktivt vid nedläggningen av bemannade stationer. Partiet ställde upp på bl.a. följande mening: Då nedläggning av stationer diskuteras är det angeläget att även regionalpolitiska och sysselsättningspolitiska hänsyn tas. Vart har dessa hänsyn tagit vägen nu när ni är i regeringsställning? Ni bryr er tydligen inte längre om att rapporter, som bl.a. är framtagna av Arbetstagarkonsult, visar på svåra samhällsekonomiska förluster vid nedläggningar. Olle Östrand, jag vill ha ett klart svar på frågan om ni står fast vid vad ni sade 1981, nämligen att SMHI skall redovisa på vilket sätt de nuvarande bemannade stationerna kan effektiviseras. När det gäller SGAB skyller ni på två saker, dels att det inte skulle finnas kompetens till dessa uppgifter, dels att det inte skulle lösa sysselsättningsproblemen vid SGAB. Om dessa nya uppgifter inte kan lösa alla sysselsättningsproblem vid SGAB, skall man inte försöka lösa några problem, enligt Olle Östrand. Jag tycker att det är ett både cyniskt och dumt resonemang. Vi skall istället ta till vara de stora kunskapsreserver som finns i ett redan befintligt bolag, ett bolag som dessutom ligger i den del av landet som vi slåss så hårt för att skapa arbetstillfällen i.
Herr talman! Vi har diskuterat det här tidigare, Anna Wohlin-Andersson. Men det vore väl dags nu att erkänna att det riksdagsbeslut som vi fattade 1981 ändrade vi 1983, vilket innebar att det får ankomma på SMHI att bedöma i vilken takt man skall förändra de synoptiska väderstationerna. Vi sade också att vi får ta upp regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska aspekter i andra sammanhang. Det beslutet ligger fast än i dag. Vi skall ju snart diskutera regionalpolitiken här i riksdagen. Jag har sagt till Anna Wohlin-Andersson tidigare att jag ömmar lika mycket som hon för människorna i glesbygden, eftersom jag själv är från ett Norrlandslän. Men som sagt: Regionalpolitik hör inte hemma i denna diskussion.

Herr talman! Olle Östrand, det är dags att konstatera att de regionalpolitiska hänsyn som ni ville ta i oppositionsställning står ni inte för när ni kommer i regeringsställning. När ni för en gångs skull är med och fattar ett beslut som är positivt för glesbygden, då anser ni att det beslutet var mindre välbetänkt och river upp det när ni kommer i regeringsställning. Beträffande SGAB säger Olle Östrand något ganska häpnadsväckande, nämligen att om det blir fråga om att ha mer än en anställd kan ni diskutera möjligheten att föra över fler arbetsuppgifter från SGAB. Då kan ni diskutera möjligheten att föra över fler arbetsuppgifter från Luleå till Linköping — men detta är inte regionalpolitik.

Herr talman! Många av de beslut som fattas i riksdagen får konsekvenser som vi kanske inte är riktigt medvetna om. Ett sådant beslut är åter aktuellt i och med att riksdagen godkänner kommunikationsministerns förslag om bildandet av ett dotterbolag till SGI. Detta kan verka rationellt och riktigt vid ett första påseende, men äger man kunskap om hur denna verksamhet i dag bedrivs ser man också faran i att bilda ett nytt bolag, som tar över de uppgifter som i dag utförs av SGAB. Detta beslut kommer att få regionalpolitiska konsekvenser. Jag tycker att det är mycket skrämmande att Olle Östrand från talarstolen påstår att regionalpolitik inte hör hemma i denna diskussion. Det innebär verkligen att man har ett mycket litet synfält. Jag tycker att — Nr 113 regionalpolitik i allra högsta grad hör hemma även i denna diskussion, den Onsdagen den hör hemma överallt där beslut fattas som får konsekvenser för regioner som 10 april 1985 har låg sysselsättning. I dag har SGAB med sin verksamhet i Malå och Luleå stora svårigheter, och ledningen har förvarnat om att ca 100 anställda under Transportstödet för 1985 måste lämna bolaget. Det är därför synnerligen olyckligt att det häri dag Gotland fattas ett beslut om ett nytt bolag, som skall ta över uppgifter som för närvarande till stor del ombesörjs av SGAB och som med fördel också i fortsättningen kan läggas på SGAB. För Malå kommun skulle den aviserade personalminskningen betyda att 50-55 personer friställs. Detta är mycket allvarligt för en kommun med bara 4 300 invånare och där man redan i dag har svåra arbetslöshetsproblem. Jag förstår mycket väl att detta bolag i sig kanske inte skulle kunna lösa de arbetslöshetsproblemen, men det skulle i varje fall bidra till att minska det hot som i dag ligger över dessa bygder. Det är i all enkelhet bakgrunden till min motion om avslag på kommunikationsministerns förslag. Varje beslut som tar arbetsuppgifter från SGAB kommer nämligen att påskynda friställningarna. Att man sedan lokaliserar det nya aktiebolaget till Linköping, den mest expansiva orten i Östergötland, bidrar inte till att öka förståelsen för beslutet. Tvärtom visar det på det ringa intresse som finns för regionalpolitiska konsekvenser. Att man sedan köper tjänster från SGI och bara anställer en verkställande direktör i inledningsskedet lugnar på intet sätt min oro. Beslutet innebär en ytterligare försvagning av underlaget för SGAB, och på det sättet hotas Malå och Luleå av ökad arbetslöshet. Behovet av stöd är betydligt större i Malå än i Linköping. Det är detta samband som utskottet vägrat inse. Jag yrkar bifall till reservation nr 2 av Rune Torwald och Anna Wohlin Andersson.

Herr talman! Socialdemokraterna gör vad de kan för att ständigt skapa oro bland människorna i vårt land. Skatt fogas till skatt och lag till lag i en aldrig sinande ström. Oroar sig gör också människorna på Gotland i dag — inte bara för skatter och lagar utan också över regeringens maktfullkomlighet när det gäller linjesjöfarten till och från Gotland. I budgetpropositionen står det nämligen 103 att statsbidraget till Gotland på sikt bör minska från föreslagna 39 miljoner. Man måste fråga sig, och jag vill gärna fråga någon representant för socialdemokraterna: På vilken saklig grund bygger detta påstående? Kanske siffran 70-75 miljoner är riktigare. Vi vet ju att underskottet för 1984 blir ungefär 70 miljoner och förmodligen lika stort 1985. Staten har ju själv för drygt ett år sedan ingått ett avtal med Gotlandsbolaget, där det står inskrivet att staten skall täcka underskottet under vissa givna förutsättningar, så det är väl mer eller mindre bara att betala. Herr talman! För människorna på Gotland finns det två ”riksvägar” till fastlandet, ”vägar” som trafikeras året runt av våra färjor precis som järnvägarna på fastlandet. Denna trafik är lika livsviktig för oss på Gotland både regionalpolitiskt och näringspolitiskt som järnvägstrafiken är för människorna på fastlandet. Denna livsnerv kan och får inte amputeras. Men nu funderar transportrådet på fullt allvar på att vintertid delvis stänga av den södra ”vägen” till Oskarshamn. Åtminstone har transportrådet gett Gotlandsbolaget i uppdrag att räkna fram en kostnadskalkyl på hur stor besparingen i transportstödet skulle bli, om Oskarshamn — hör och häpna — under september och oktober trafikerades fyra dagar och under tiden november-april två dagar i veckan. Då skulle man få en besparing på 6-8 miljoner. Transportrådet försvarar detta initiativ med att kommunikationsministern i årets budgetproposition gett transportrådet i uppdrag att lägga fram förslag till åtgärder som på sikt skall minska behovet av statsbidrag. Undra på, herr talman, att människorna på Gotland känner stor oro. Gotland har fått kämpa steg för steg för att erkännas som ett svenskt landskap året runt, inte bara sommartid. Det gotländska näringslivet och de gotländska företagarna är beroende av att kunna transportera färska varor till och från ön dagligen, på både den norra och den södra linjen. Så några exempel på hur regeringen behandlar oss gotlänningar i transporthänseende. Den gångna vintern har isförhållandena som bekant varit besvärliga i Oskarshamnstrakten. Ett antal turer till Oskarshamn ställdes in i februari, enligt transportrådet bl.a. av ekonomiska skäl. Oljekostnaderna blir högre vid gång i is, minsann. Vem fick då betala den inskränkningen i trafiken? Naturligtvis Gotlands företagare. Staten tar sig i dag friheter, men har inte för avsikt att ta något ansvar för kostnadsfördyringen — det har man klart sagt ifrån. Ett annat exempel: För några veckor sedan annonserade Gotlandsbolaget om att en helgdagstur skulle gå omvägen över Oxelösund till Nynäshamn, därför att man som försöksverksamhet skulle transportera värnpliktiga denna sträcka. Det här fick gotlänningarna finna sig i. De som under natten skulle resa från Nynäshamn till Visby fick vänta timme efter timme på båten på grund av — de väl kända — isförhållandena. Så behandlar staten oss gotlänningar för närvarande. Värnpliktsresan var den här gången ett försök. En permanent tur framdeles, också i besparingssyfte? Vad vet vi? Jo, vi vet att transportrådet funderar på detta. Undra på att vinterns minoritet av 55 000 människor på — Nr 113 Gotland oroas. Onsdagen den Ytterligare ett exempel: Förslag har också på fullt allvar framförts av 10 april 1985 transportrådet att vid inskränkningar i Oskarshamnstrafiken resan skulle kunna få ske med lastfartyget Gute — ett fartyg med några hytter högst uppe Transportstödet för på tredje däck. Fartyget har ingen hiss, utan man måste klättra uppför Gotland mycket smala och branta lejdare för att komma upp till hytterna. Det här är ytterligare ett förslag som framförs av transportrådet i syfte att minska transportstödet. Så ytterligare några ord om taxesättningen. Utskottet säger i det betänkande som vi nu behandlar att ”priset för en färjeresa är anpassat till priset för en andraklassbiljett på tåg för motsvarande färdsträcka”. Men litet längre fram kan man läsa att på grund av ett kraftigt ökat behov av stöd till Gotlandstrafiken tillämpas sedan 1981 en enhetlig taxa, där taxesättningen för sträckan Nynäshamn-Visby är normgivande också för de södra linjerna. Härigenom minskar transportstödet med ca 5 milj.kr. per år, konstaterar utskottet vidare. Herr talman! Det borde i budgetpropositionen och även i utskottsbetänkandet ha stått: Priset för en färjeresa är i dag inte anpassat till priset för en andraklassbiljett för tåg. Det skilde ju 5 miljoner i pengar 1981, och nu skiljer det säkerligen mycket mer. Transportrådet har nu nämligen bestämt att också ett annat beslut skall sättas i verkställighet, om höjning av biljettpriserna med 9 26. Höjningen beror delvis på ekonomin. Vad är det då som påverkar transportstödet? I 1970 års lag om linjesjöfart mellan Gotland och fastlandet stadgas att linjesjöfart får bedrivas endast efter tillstånd av regeringen. I och med denna lag tog staten på sig det övergripande ansvaret för Gotlands förbindelser med fastlandet. Nu är det bara Gotlandsbolaget som trafikerar sträckan. Det råder alltså en monopolsituation, med allt vad det innebär. Transportstödets storlek är också beroende av riksdagsbeslut 1974 och i viss mån 1981. Kan regeringen och statens transportråd kritisera Gotlandsbolaget för att det valt fel tonnage under senare år? Nej. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen har varit med om besluten och givit klarsignal t.ex. när man bestämde att de två nya storfärjorna skulle byggas med statligt varvsstöd på Landskronavarvet. Färjorna är mycket oekonomiska vintertid och påverkar naturligtvis transportstödet. I propositionen står det att 1979 års trafikpolitiska beslut ligger fast. Det innebär att en god trafikförsörjning är en förutsättning för näringslivet också på Gotland. Det bör, åtminstone enligt min uppfattning, innebära att trafik till Gotland skall gå på båda linjerna i stort sett varje dag. När regeringen säger att transportstödet på sikt måste minskas bör också regeringen — och i dag regeringens talesman — tala om vilka av dessa faktorer som skall påverkas. Jag hoppas att riksdagsbeslut och det trafikpolitiska beslutet skall äga giltighet. Det vore bra om regeringens talesman förklarade för mig och människorna på Gotland vilka de sakliga grunderna är för en minskning av transportstödet. Gotlandsbolaget är ju i dag endast ett 105 verkställande organ som arbetar under givna förutsättningar. Till sist vet jag, herr talman, att det pågår förhandlingar mellan transportrådet och Gotlandsbolaget. Riksrevisionsverket och riksdagens revisorer är också inkopplade och grubblar som bäst över våra problem. Låt därför människorna och företagarna slippa sin oro åtminstone tills förhandlingarna är avslutade och revisorerna sagt sitt. Då vänder inte människorna taggarna ut. Herr talman! Den i årets budgetproposition aviserade åtstramningen i Gotlandstrafiken får inte gå ut över oss i form av högre priser och sämre tidtabeller. Slutligen ännu en gång: Vilka är de sakliga grunderna till förslaget om att på sikt minska statsbidraget? — Vi vet ju att underskottet 1984 blev 70 miljoner och i år förmodligen blir ännu mer. Med detta yrkar jag bifall till min motion 1983 yrkande 1 och även till centernmotionen 2551, yrkande 1.

Herr talman! I trafikutskottets betänkande nr 18 behandlas anslaget till Transportstöd för Gotland och ett antal motioner vilka rör färjetrafiken till och från Gotland. Transportstöd till Gotlandstrafiken har sedan riksdagsbeslutet 1974 utgått för personoch godsbefordran till och från Gotland. Fram till den 1 januari 1982 beräknades detta stöd på det antal kilometer som utgör det faktiska avståndet mellan Gotland och de trafikerade hamnarna på fastlandet. När riksdagen under höstsessionen 1981 fattade beslut om att fraktberäkningsavståndet skulle vara 15 mil oavsett vilken hamn som trafikerades var detta för gotlänningarna ett helt oacceptabelt avsteg från den tidigare gällande principen för taxesättning, den s.k. vägprincipen. De tidigare gällande principerna innebar att transportföretagen vid godsbefordran kunde tillämpa samma taxa för Gotlandstrafiken som för trafiken i övriga landet och att persontaxan relaterades till priset för tågresa andra klass på motsvarande färdsträcka. Skälet till en övergång till enhetstaxa angavs vara besparingsbehov, och transportrådet ansåg det naturligt att taxesättningen på den trafikstarkaste relationen fick vara normerande. Man utgick då från att det skulle vara mellan Nynäshamn och Visby. Även om den mesta trafiken går över Nynäshamn är det betydande mängder gods som går via Oskarshamn. Men avståndet dit är bara 11,6 mil. I regeringens nyligen framlagda proposition om regional utveckling och utjämning står det så vackert att regionalpolitiken bör inriktas på att skapa förutsättningar för en balanserad befolkningsutveckling i landets olika delar och att ge människor tillgång till arbete, service och god miljö oavsett var de borilandet. För att Gotland skall kunna utvecklas som län och region och för att vi som bor på denna ö så långt möjligt skall kunna få levnadsbetingelser som är likvärdiga med övriga svenskars har kommunikationerna en helt avgörande betydelse. Den kostnadsökning som skedde fr.o.m. 1982 har väsentligt försämrat det gotländska näringslivets konkurrensförmåga, efter som fraktkostnaden över Oskarshamn höjdes med 25 9 vid det tillfället. Vi Nr 113 måste konkurrera på fastlandet med våra produkter från industri och Onsdagen den lantbruk, och därför är det verkligen inte likgiltigt vilka fraktkostnader som = 10 april 1985 gäller. Godtagbara och framför allt rättvisa kommunikationer är vårt läns absoluta livsnerv. Transportstödet för Och det är alltså det orättvisa i systemet som vi vänder oss emot. Vi kan Gotland acceptera besparingar och ha förståelse för nödvändigheten av detta, men villkoret att det måste ske på ett rättvist sätt ger vi aldrig avkall på. Utskottet tycker i denna fråga år efter år att det är riktigt med en enhetlig taxesättning och finner den dessutom förenlig med vägprincipen. Detta kan vi gotlänningarinte uppfatta annat än som ett mycket cyniskt tänkande. Jag vill gärna göra utskottet observant på att i fråga om den nya linjen som går direkt ifrån Stockholm till Visby med start den 1 maj gäller helt plötsligt inte enhetstaxan längre; där kostar enkelbiljetten 18 kr. mer än på övriga linjer. Vilka garantier har vi för att inte detta pris blir normerande så småningom? För övrigt när det gäller Stockholmslinjen så har utskottet fått felaktiga uppgifter. Den linjen trafikeras mellan den 1 maj och den 13 juni, mellan den 13 augusti och den 16 september och alltså inte under sommaren som det står i betänkandet. Från de gotländska myndigheterna har vid flera tillfällen påtalats den oro man känner för att riksdagens uttalande om taxesättning enligt den s.k. vägprincipen tycks ha fallit i glömska, och det har också både för utskottet och departementet presenterats utredningsmaterial som påvisar hur skillnaderna bara har ökat och fortsätter att öka om man gör procentuella prisuppräkningar. Jag har därför i en speciell framställning till riksdagens revisorer begärt att få deras bedömning av tillämpningen av 1974 års riksdagsbeslut. I förevarande proposition föreslås en total medelstilldelning av 44,5 miljoner, och detta har utskottet ingen erinran emot. Samtidigt har bolaget uppmanats att inkomma med ett åtgärdsprogram för att man skall komma till rätta med nuvarande kostnadsökningar och på sikt få ett minskat behov av statsbidrag. Vad innebär nu detta? Kan transportrådet medverka till möjliga rationaliseringar inom Rederi AB Gotland, så skall inga invändningar göras mot detta. Men sådana rationaliseringar får inte tillåtas drabba turtäthet, prissättning eller trafikanternas berättigade krav på tillfredsställande trafikservice. Vi har inte tillgång till de mycket viktiga färdmedlen tåg och bil, och därför kan vi inte acceptera en försämring av nuvarande trafikstandard. Sedan motionen skrevs i januari har det inträffat en del incidenter som tyder på att den trafikstandard vi har i dag kommer att ifrågasättas. Barbro Nilsson i Visby var i sitt anförande inne på en del av det. Under några dagar vid månadsskiftet februari-mars inställdes trafiken på Oskarshamn på grund av ishinder. Detta skäl accepterades naturligtvis, men när det dröjde innan trafiken återupptogs och skälet därför angavs vara av ekonomisk art, så var det en första signal att en minskning av statsbidraget var på gång. På en fråga här i kammaren till kommunikationsministern fick jag inget besked om vem som skulle göras ansvarig för de merkostnader transporterna över Nynäshamn medförde för fraktkunderna. I varje fall gör inte staten det. Under 107 mars diskuterades i transportrådet ett förslag att inskränka trafiken på Oskarshamn så till den milda grad att från november till april skulle bara lastfärjan Gute trafikera Oskarshamn måndag och torsdag och då ta de passagerare som kan rymmas, cirka ett fyrtiotal. Tisdag och onsdag går den färjan med farligt gods, så då får inga passagerare medfölja och på fredag och söndag skulle alltså passagerarfärjan gå som vanligt. Jag kan just undra vilken annan väg man stänger av i vårt land på detta sätt av ekonomiska skäl. Protesterna har heller inte uteblivit och förhoppningsvis nått även kommunikationsdepartementet. De har gått tvärsöver alla partigränser och även presenterats för Bo Toresson under ett besök som han gjorde i Visby nyligen. Förslaget ligger för närvarande bordlagt i transportrådet. I dag på morgonen har fartyget Sigyn lagt till i Visby hamn efter att ha fraktat förnödenheter av olika slag från Nynäshamn till Gotland. Fartyget Sigyn, som är byggt för att frakta kärnkraftsavfall och också har gått med högriskavfall skall under två veckor, medan den stora färjan är på varv, svara för frakterna till och från Gotland. Trots försäkringar från statens strålskyddsinstitut om att inga risker för strålning förekommer, känner många människor stor oro för den minskade respekten för denna användning av ett fartyg som har gått med avfall från kärnkraftverk. Jag har kort velat redogöra för kammarens ledamöter vilken situation som är gällande för oss gotlänningar, och jag vill med detta söka skapa förståelse för att den landsväg vi inte har — vi har alltså färjetrafik i stället — måste få lov att-.belasta statskassan med ett visst antal miljoner och att man inte kan ha som huvudmålsättning att detta transportstöd skall minskas. Ingen ifrågasätter de 7 miljoner det kostar för vägverket att driva färjan över Fårösund. Det bor 600 människor på Fårö. Det är ingen mening med fagert tal om regionalpolitikens värde för människor i hela vårt land om man aldrig någonsin menar något med det och aldrig är beredd att omsätta detta tal i praktisk handling. Det hade funnits möjlighet till detta när det gäller att tillförsäkra gotlänningar och turistande fastlänningar en rimlig andel av statskassan i form av ett transportstöd som är undantaget från besparingar. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till min motion 2251, yrkande 1, och det innefattar då också Barbro Nilssons motion, yrkande 1. Men mot ett enigt utskott finner jag alltså ingen anledning att begära votering i detta ärende.

Herr talman! Det är klart att Barbro Nilsson i Visby kan stå och ösa galla över socialdemokraterna och påstå att vi socialdemokrater misshandlar gotlänningarna som ingen annan gör. Men då vill jag helt stillsamt upplysa Barbro Nilsson om att det är ett enigt trafikutskott, inkl. moderater, som står bakom detta betänkande och som inte i något avseende kan biträda de motionsyrkanden som har framförts. Sedan passar Barbro Nilsson på att ösa galla även över transportrådet, och det är möjligt att de övriga damerna också gjorde det. Då vill jag lika stillsamt upplysa om att transportrådet arbetar efter de direktiv som regering och riksdag ger. Transportrådet arbetar inte på fri hand, tvärtom. Jag vill något kommentera vägprincipen och kostnadsutvecklingen. Det är riktigt att sedan transportrådet 1980 fick hand om administrationen av Gotlandsstödet, följer transportrådet nära nog exakt takten i SJ:s taxehöjningar. Men på grund av ett kraftigt ökat behov av stöd till Gotlandstrafiken beslöt riksdagen 1981 att en enhetlig taxa skulle tillämpas på de norra och södra linjerna. Riksdagen fann det förenligt med vägprincipen, enligt vilken färjetrafiken skall ses som en fast landförbindelse, att taxesättningen i den trafikstarkaste relationen, dvs. Nynäshamn-Visby, fick bli normerande även för de södra linjerna. Riksdagen har också tidigare slagit fast att vägprincipen tillämpas i all den utsträckning som omständigheterna medger. I detta sammanhang kan man även framhålla att ett årskort som berättigar till lågpris på samtliga färjeturer året om kan erhållas kostnadsfritt för alla som är mantalsskrivna på Gotland. En strikt tillämpning av vägprincipen skulle alltså innebära att färjeresorna till och från Gotland skulle bli avsevärt dyrare för gotlänningarna än vad de är för närvarande. Jag tycker också att det bör framhållas att transportrådet beslutat införa en familjerabatt på ca 25 90 för Gotlandstrafiken fr.o.m. den 1 februari i år. Rabatten gäller året runt utom under veckosluten i juli, då det är kapacitetsbrist i trafiken. Den s.k. vägprincipen, herr talman, tillämpas med andra ord enligt mitt och trafikutskottets mening i all möjlig utsträckning. Så några ord om kostnadsutvecklingen som är det allvarliga problemet för Gotlandstrafiken. Riksdagen har vid olika tillfällen fastslagit att vi på något sätt måste begränsa kostnadsutvecklingen och helst minska bidragsbehovet. Det är det uppdraget som transportrådet också har fått. Men vi har också slagit fast att det inte får ske genom att vi tummar på en tillfredsställande trafikförsörjning för gotlänningarna. Om man då ser till verkligheten kan man konstatera att Gotlandsbolaget i november 1984 meddelade att anspråken på statsbidrag enligt bolagets bedömning uppgick till 66 milj.kr. mot tidigare beräknade 40 milj.kr. för verksamhetsåret 1984. Beträffande budgetåret 1985/86 har bolaget i juni 1984 i samband med fastställande av turlistan för 1985 redovisat ett transportstödsbehov på 46 milj.kr. Men efter överläggningar med transportrådet har bidragsbehovet fastställts till 39 milj... Nr 113 kr. för nästa budgetår. Onsdagen den Vissa uppgifter pekar nu på att Gotlandsbolaget anser sig behöva ett 10 april 1985 statsbidrag på över 70 milj.kr. för verksamhetsåret 1985. Samtidigt kan man läsa i Gotlands Allehanda att Gotlandsbolaget tredubblar sin vinst. Det Transportstödet för gäller den icke stödberättigade delen av trafiken, medan den stödberättigade — Gotland delen visar en skrämmande kostnadsutveckling. Så här kan det naturligtvis inte få fortsätta. Man kan inte bara gå till pappa staten och begära mer och mer pengar i det ekonomiska läge vi befinner oss. Det är alltså en grannlaga uppgift för transportrådet att försöka begränsa kostnadsutvecklingen. Det är möjligt att det här innebär att man i grunden får ompröva formerna för Gotlandstrafiken utan att för den skull släppa på kravet om en tillfredsställande trafikförsörjning för gotlänningarna.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
Herr talman! Det var en hel del saker som Olle Östrand tog upp. Även jag kan stillsamt påpeka att de riksdagsledamöter som sitter i transportrådet också sitter i trafikutskottet. På det sättet är alltid uppgifterna samstämmiga från de båda parterna. Transportstödets kostnadsutveckling steg mycket kraftigt 1981 beroende på att en av storfärjorna då togs i bruk. Den storfärjan är, som jag sade tidigare, alldeles för dyr på vintern. Socialdemokraterna har själva accepterat dessa stora färjor, och då är det ju inte så mycket att göra åt det höga transportstödet. Självfallet skall man rationalisera så mycket som möjligt, men vissa faktiska kostnader finns ändå. Beträffande taxesättningen anser jag fortfarande att vi på Gotland inte skall betala mer för att resa än vad man gör på fastlandet när man där åker med tåg andra klass. Jag tycker det skall vara likställighet mellan olika län i det avseendet. Här har talats om att vi har lågpriskort som är gratis. Ja, visst har vi det. Men kom ihåg att den tillkommande kostnaden, när vi åker till Stockholm, mellan Nynäshamn och Stockholm är 30 kr. Dessutom får vi betala den högsta tågtariffen när vi fortsätter från Nynäshamn. Vi kan alltså inte tillgodoräkna oss de första 15 milen. Så inte tror jag att det blir något plus för gotlänningarna utan tvärtom ett ordentligt minus på den här posten. Jag tycker visst att vi skall hjälpas åt både med kostnadsbesparingar och rationaliseringar, men det får definitivt inte gå ut över våra taxor. Jag frågade hur vi skall gå till väga när så många kostnader är fasta. Vi vet att transportstödet blev 70 miljoner i stället för 40 miljoner 1974. Vi vet att det kommer att bli 75 miljoner i år. Det finns ett avtal, som socialdemokraterna har varit med om att underteckna, med ångbåtsbolaget där det sägs vem som skall betala vad och hur kostnadsfördelningen skall vara. Till sist vill jag säga att jag hoppas att man i lugn och ro skall kunna 111 diskutera igenom det här så småningom — med länsstyrelsen, med kommunen, med Gotlandsbolaget och med transportrådet — så att vi får en lösning som är bra för oss allesammans.

Herr talman! Det kan ju vara en fördel att det sitter ledamöter från trafikutskottet i transportrådet. På så sätt har transportrådet tillförts litet expertis, och det kan vara till nytta i många olika avseenden, för det är ju inte bara Gotlandsstödet som transportrådet administrerar. Gotlänningarna har inte fått någon försämring av trafiken. Men Barbro Nilsson i Visby som moderat riksdagskvinna måste väl vara överens med mig om att vi måste försöka begränsa kostnadsutvecklingen, utan att för den skull försämra trafiken. När transportrådet behandlade turlistorna för höstoch vintertrafiken, bordlade man det ärendet just på grund av att kostnadsutvecklingen får ses mot kravet på en tillfredsställande trafikförsörjning. Om vi har samma syn på de här frågorna och gemensamt strävar mot samma mål, då tror jag — ja, jag inte bara tror utan jag är övertygad om — att vi skall kunna ge gotlänningarna en tillfredsställande trafikförsörjning även i fortsättningen utan att behöva acceptera den kostnadsutveckling som nu är på gång. Men då kan det också innebära att vi i grunden får ompröva formerna för Gotlandstrafiken.
Herr talman! Låt mig slutligen fråga vad som menas med att ompröva formerna för Gotlandstrafiken. Jag hoppas att vi tänker på samma sätt, när jag nu säger att vi måste ha samma förmåner som man har på fastlandet. Vi måste kunna åka med våra båtar liksom vi åker med tåg. Vi måste ha ungefär samma turtäthet som man har på fastlandet. Är vi överens om det, då tycker jag att det är bra. Självklart skall vi rationalisera så mycket det går, på de bitar där det går att rationalisera. Men de är inte många, såvitt jag förstår.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande 18 är föranlett av en vpkmotion, där man vänder sig till riksdagen med en begäran om förslag till handlingsprogram på aluminiumområdet, med syfte att trygga en nationell försörjning oberoende av multinationella intressen och med hänsynstagande till energi, miljöaspekter och regionalpolitiska behov. I och för sig skulle inte vpk-motionen föranleda något inlägg från moderat sida, eftersom det är allom bekant att moderaterna hävdar att statlig styrning och statliga ingrepp bara leder till en ökad belastning för de svenska skattebetalarna och även bidrar till ett mindre lönsamt och konkurrenskraftigt näringsliv. Det som emellertid ger mig anledning att begära ordet i denna debatt är Vattenfalls utredning beträffande ett eventuellt smältverk i Piteå. Aluminiumindustrin i Sverige är — när det gäller tillverkning av primäraluminium — koncentrerad till en enda anläggning, nämligen Gränges Aluminiums anläggning i Sundsvall, där man producerar 80 000 ton om året. Elkostnaden är en mycket betydande del av framställningskostnaden och uppgår till inemot 25 96 av framställningskostnaden. Vattenfalls utredning beträffande ett smältverk i Piteå — där smältverket skulle ha lika stor produktion som i Sundsvall — visar att Vattenfall dels är villigt att satsa 150 milj.kr. av de 600 milj.kr. som är planerade som eget kapital för smältverket, dels är berett att ta ut ett pris för elenergin som motsvarar 17 Zo av marknadspriset. Det innebär, herr talman, att elpriset kommer att sjunka när vi har lågkonjunktur och att man kommer att ta ut mera när det är högkonjunktur och priserna på aluminium är höga. Aluminiumindustrin uppvisar internationellt sett en betydande överkapacitet, och det kan ge anledning förmoda att de internationella aluminiumpriserna inte kommer att vara särskilt höga framöver. Det finns alltså all anledning att förmoda att Vattenfall kommer att ägna sig åt en subventionering av elen till det tänkta smältverket i Piteå. Det kan vara intressant att notera att den el som kommer att förbrukas motsvarar en halv orörd Norrlandsälv eller ca 1 1/2 TWh. Den subventionering som det uppenbarligen kommer att bli innebär en störning av konkurrensen inom aluminiumindustrin i Sverige, och den kommer också att utgöra ett hot mot anläggningen i Sundsvall, som är en gammal anläggning som i längden inte på något sätt kan konkurrera med en helt ny anläggning i Piteå. Piteåverket kommer i bästa fall — om det realiseras — att vara klart 1990. 20 år senare, år 2010, kommer vi att uppleva den definitiva avvecklingen av kärnkraften, om socialdemokraterna och centern får bestämma. En avveckling av kärnkraften år 2010 kommer att leda till en successivt stegrad elbrist, kanske redan från år 1995. Detta kommer att leda till högre elpriser och till en försämrad internationell konkurrenssituation för den svenska primärindustriproduktionen. Det är värt att notera att det i utskottets betänkande sägs att särskilt producenter av primäraluminium som saknar tillgång till billig elkraft har hamnat i en utsatt position. Det finns all anledning att ställa frågan vad vi har för garantier för en billig elkraft. Socialdemokraterna har visat en obetvinglig lust att belägga elen med mer och mer skatt. Centern vill gärna få upp elpriserna, så att andra energialternativ blir attraktiva. Har vi då plats för ett aluminiumsmältverk i Piteå? Med moderat energipolitik har vi det, men icke om de andra partierna får bestämma. Den logiska konsekvensen av den kärnkraftsavveckling som förestår skulle vara att man från utskottets sida uttalade sig emot en energikrävande industri med tvivelaktig lönsamhet. Det är därför, herr talman, enligt min mening förvånande att inte utskottets majoritet är beredd att uttala sin tveksamhet till den prissättning som Vattenfall tänker sig för den elenergi som man skall leverera till Piteå. Utskottet har, trots allt, ansvaret för riktlinjerna på det energipolitiska området. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till den moderata reservation som finns fogad till näringsutskottets betänkande nr 18.

Nr 114 Herr talman! Det finns flera vägande skäl till att Sverige bör utforma en Onsdagen den långsiktig nationell aluminiumpolitik. Den internationella aluminiummark 10 april 1985 naden domineras av ett fåtal multinationella storföretag, som är i stånd att starkt påverka prisoch marknadsvillkor. Förhållandet liknar det som råder CL oe : ; 5 é Aluminiumförsörjnär det gäller en mängd andra industriellt vitala material och råvaror. ningen Aluminium och dess basvara är en industripolitiskt sett strategisk typ av produkt och därmed i känsliga lägen utsatt för sårbarhetsrisker. Det har blivit allt vanligare att man, speciellt från amerikansk sida, räknar med att i krislägen reservera tillgång till sådana varor för en begränsad krets av nationer inom den egna intressesfären. Aluminiumframställningen i Sverige behärskas av en enda stor privat industrikoncern, och även när det gäller potentiella inhemska råvarutillgångar ligger utvecklingen på det hela taget utanför samhällelig insyn och samhälleligt inflytande. Det är en allt annat än tillfredsställande situation. Aluminiumframställning är en starkt energikrävande och starkt miljöstörande typ av industriell tillverkning. Sedd utifrån moderna miljökrav och utifrån den allmänt allt allvarligare miljösituationen är den i likhet med andra tyngre processer en efterbliven sida av den industriella ekonomin. En ond cirkel råder inom vilken pressad lönsamhet och moderna miljökrav har ytterst svårt att samsas och där följden är en eftersläpning i den teknologiska förnyelsen. Skall man komma ur en sådan situation, är ett övergripande samhälleligt ansvar för utvecklingen i en eller annan form nödvändigt. Frågan om teknologisk förnyelse och kamp mot miljöproblemen koncentrerar sig i hög grad till en snabb utveckling i full skala av den s.k. Toth-metoden. Denna har provats i stor laboratorieskala och innebär en grundläggande förändring i produktionsvillkoren. Processen försiggår under betydligt lägre temperaturer än andra processer och innebär redan därmed fördelar från energioch miljösynpunkt. Den bygger också på recirkulation och är alltså vad man kallar en sluten metod, vilket i avgörande grad påverkar miljöskadorna. Inom kort skall riksdagen debattera frågan om regionalpolitiken. Den för framtiden hotande situationen i övre Norrland kommer då starkt i blickpunkten. En mångårig svag konjunktur, en ensidigt råvaruberoende ekonomi med svåra bakslag och strukturkriser riskerar nu att kombineras med en stagnation i utbyggnaden av samhällssektorn, som annars betytt så mycket för norra Sverige. Det är då viktigt att något görs för att bryta den olyckliga kombinationen av strukturkris, energislöseri och rovdrift som varit den norrländska ekonomins förbannelse. Tillvaratagande av råvarutillgångarna i den redan exploaterade Aitikgruvan tillsammans med en högmodern teknologi skulle kunna inleda en utveckling i ny riktning. Näringsutskottet har gjort en i och för sig grundlig och förtjänstfull studie av den här frågan. Men man har därvid koncentrerat sig till planerna på det nya aluminiumsmältverk i Piteå som Gränges och Vattenfall är intressenter i. Enligt vår mening räcker det inte med att staten nöjer sig med att från sidan betrakta vad dessa intressenter eventuellt kommer fram till. Det är den 123 långsiktiga aluminiumpolitiken, energibesparingen, teknologin och miljön som borde komma i blickpunkten, och allt detta påkallar en aktivare hållning. Det är av betydelse för övre Norrlands framtid om den gamla näringsstrukturen kan förändras och dess ekonomi få inslag av en ny teknik, som i energibesparingens och resurshushållningens tidevarv kan verka internationellt vägledande. Därtill är de privata intressenterna inte framsynta nog. Och Vattenfall, som ju till sin hela natur är ointresserat av energihushållning, torde inte heller vara den lämpliga företrädaren för det nationella intresset i detta sammanhang. Därför har vpk reserverat sig för en aktiv aluminiumpolitik från statens sida, och jag yrkar bifall till reservation 2. Låt mig litet kommentera Per-Richard Moléns anförande, som jag finner innehålla en del kuriösa påståenden. Han börjar med en allmänt dogmatisk proklamation om att överallt där staten ingriper går det illa, där försämras förutsättningarna för näringslivet. Om detta kan man naturligtvis debattera en hel kväll, det skall jag inte göra. Jag skall bara erinra om den påtagliga förtjusning som Per-Richard Moléns partiledare, Ulf Adelsohn, alltid visar när den japanska ekonomin kommer på tal, en ekonomi som han menar i viktiga avseenden — enligt vad han offentligen har uttalat — borde vara ett mönster också för svensk företagsamhet, för svenskt näringsliv och för svensk ekonomi. Det hör till saken att i Japan är staten när det gäller vägledande investeringar och styrning av investeringarna och bankkapitalet betydligt aktivare än vad den är i Sverige. Veterligt har det i alla fall inte haft någon negativ effekt på det japanska näringslivet, tvärtom har det i hög grad legat bakom Japans industriella expansion de senaste årtiondena. Därmed inte sagt att det är en bra expansion. Den har ur vissa synpunkter en mycket felaktig inriktning. Men ur det privata näringslivets synpunkt har det varit en fördel att staten har agerat på det här sättet. Sådana dogmatiska uttalanden som att överallt där staten går in måste det privata näringslivet maka åt sig är helt felaktiga. Det beror alldeles på vilken statlig politik man för. Statlig politik lika väl som privat näringspolitik kan vara bättre eller sämre. Jag tycker också att reservationen nr 1, som uttrycker oro för att Vattenfall skall gynna en viss producent med rabatterade priser på elkraft, är något malplacerad. Jag har aldrig hört moderaterna på något sätt klandra den snedvridning av konkurrensförhållandena mellan små och stora företag som kommer sig av att elproducenterna rabatterar de stora förbrukarna av elkraft. Slutligen vill jag också göra den kommentaren att Per-Richard Molén gör investeringar i svensk aluminiumproduktion på något sätt beroende av huruvida man efter år 2010 skall kunna behålla kärnkraften. Det är något säreget, för det betyder ju att Per-Richard Molén förutsätter att den svenska industriproduktionen skall vara lika energislösande och smutsig år 2010 som den är i dag.

Herr talman! Det skulle vara rätt värdefullt att få en exemplifiering på statlig företagsamhet på det industriella området som visat sig lika fram gångsrik som privat företagsamhet. När Jörn Svensson tar upp Japan som ett — Nr 114 exempel vill jag säga att man där — och det är jag övertygad om att Jörn Onsdagen den Svensson är fullt medveten om — har ett helt annat system, där näringslivoch = 10 april 1985 stat agerar och har intressen, som sammanfaller på ett helt annat sätt än i Sverige. Aluminiumförsörj Jörn Svensson undviker att tala om hur vpk:s energiekvation skall gå ihop ningen framöver. Vpk är ändock motståndare till kärnkraft, kol och utbyggnad av vattenkraften. Kan det vara riktigt att med ett hot om ransonering för de enskilda konsumenterna tillåta en utbyggnad av energikrävande industri, där lönsamheten förmodligen inte kommer att vara särskilt lysande?

Herr talman! Det finns naturligtvis mycket att säga både för och emot den japanska näringspolitiken. Vi skall inte fördjupa oss i det ämnet. Vad jag med mina små anspråkslösa kommentarer ville var bara att visa att man skall akta sig för att göra svepande påståenden om att överallt där staten ingriper går det illa och att det överallt står i motsättning till en rationell och konkurrenskraftig produktion. Så är det inte; det beror på vilken typ av statlig politik man för. Det är ju obestridligen så att i den moderna och mycket komplicerade industriella ekonomin med dess avancerade och ofta oerhört dyra teknologi, som det tar mycket lång tid att ta fram nya former av, har det privata näringslivet ofta ett alltför kort perspektiv. Många investeringar i ny teknologi är för långsiktiga till sin natur. De är också ofta för dyra, och de klaras därför inte av det privata näringslivet med mindre än att det allmänna går in. Sedan kan man diskutera i vilken form det skall ske och vilket förhållande som skall råda mellan stat och privat näringsliv, osv. Det är ändå ett obestridligt faktum att även den moderna kapitalismen har ett oerhört stort behov av olika typer av statliga stöd och olika typer av statlig assistans för att kunna utvecklas på ett tidsenligt sätt. Sedan återkommer Per-Richard Molén också till energibalansen år 2010. En poäng i det som vpk kräver är att man skall satsa på den nya typ av energibesparande teknologi som håller på att tas fram på detta område, så att den kan komma i bruk så snart som möjligt. Det är ju en åtgärd som skulle kunna bidra till att klara energibalansen år 2010. Men vad Per-Richard Molén tycks förutsätta, eftersom han inte alls uttalar sig i den frågan, är som jag sade tidigare att processtekniken här i Sverige skall vara lika energislösaktig och lika smutsig år 2010 som den är i dag. Det är väl ändå en orimlig tanke. Så pass stora framsteg skall väl ändå kunna ske till dess att situationen ändras.
Herr talman! När det gäller kommunistisk energioch näringspolitik kan det väl i all korthet vara värt att notera att i de socialistiska länder som utgör föredömen för vpk:s politik är den statliga företagsamheten inte speciellt lönsam.

Herr talman! Med risk att gå litet utanför ämnet vill jag säga att den östeuropeiska ekonomiska politiken också den är någonting som vi skulle kunna ha ett långt kvällsseminarium om. Jag vill bara i korthet erinra Per-Richard Molén om tre saker. För det första är inte de östeuropeiska ekonomierna något mönster eller föredöme för oss. För det andra är dessa östeuropeiska ekonomier sinsemellan mycket olika — mycket olika typer av planekonomi som visat mycket växlande resultat. För det tredje är det trots en del bakslag, allvarligast i Polen, dock så enligt FN-statistiken, som går att få på referensbiblioteket här i riksdagshuset, att dessa ekonomier har en högre tillväxttakt än vad de industriella ekonomierna i väst har haft efter år 1960. Därmed är inte sagt att länderna i fråga har bra ekonomier eller att jag på något sätt vill försöka framhäva dessa — det har begåtts mycket allvarliga misstag i dessa länders ekonomiska politik. Men man skall inte framställa västekonomierna som präglade av lysande tillväxt, medan däremot Östeuropa skulle befinna sig i något slags ekonomisk stagnation. Det är en falsk verklighetsbild. Vill man göra en rättvis analys får man nog tillämpa litet mer av urskillning och inte vara så svepande dogmatisk.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 18 behandlas vårt lands försörjning med aluminium. Av betänkandet framgår att läget på den internationella aluminiummarknaden förändrats under senare år. Den tidigare ständigt ökande konsumtionen har upphört, och detta har medfört svåra strukturproblem. För närvarande utnyttjas endast 70 90 av västvärldens produktionskapacitet. Ökade energipriser har inneburit att producenter av primäraluminium som saknar tillgång på billig elkraft har kommit i en besvärlig situation. Det framgår vidare att Sverige är helt beroende av att importera råvara för aluminium och att vår egen produktion av primäraluminium motsvarar cirka två tredjedelar av vår nuvarande förbrukning. Som råvara används främst importerad bauxit. Undersökningar har skett i syfte att utröna möjligheten till att utvinna aluminiumråvara som biprodukt till annan mineralutvinning inom landet. Tyvärr har dessa undersökningar inte givit något ekonomiskt alternativ till den importerade bauxiten. Vid Bolidens gruva i Aitik utanför Gällivare bedriver man dock försök med att utvinna aluminiumråvara ur anrikningssanden. Vårt lands produktion av primäraluminium sker, som nämnts tidigare, vid en anläggning i Sundsvall tillhörande AB Gränges Aluminium, ett företag som ingår i Electroluxkoncernen. I mitten av 1970-talet gjorde SIND på regeringens uppdrag en studie av Sveriges behov av ökad produktion av primäraluminium. Slutrapporten från denna studie visade att vi inte vare sig ur försörjningsynpunkt eller av hänsyn till sysselsättningen var beroende av en ökad produktionskapacitet. I — Nr 114 december 1984 har ledningen för Gränges Aluminium beslutat företa en Onsdagen den utbyggnad av den gamla verksdelen till en kapacitet av 20 000 årston. 10 april 1985 Sedan början av 1980-talet studerade man vidare förutsättningar för att bygga ett nytt verk med en årskapacitet av 82 500 ton. Dessa planer lades ner, och 1984 påbörjade Vattenfall en utredning av möjligheten att bygga ett nytt aluminiumverk i Piteå. En rapport lades fram samma år, och vattenfallsverket begärde hos regeringen att få utreda möjligheterna att bilda en ägarkrets till detta Piteåprojekt. Regeringen biföll denna framställning i december 1984. Statsrådet Birgitta Dahl framhöll därvid nödvändigheten av att projektet skulle kunna genomföras på normala företagsekonomiska grunder. I motion 1983/84:456 har vpk krävt en samlad statlig politik på aluminiumförsörjningens område. I motionen kräver man också att staten skall överta Piteåprojektet. Utskottets majoritet konstaterar att frågan om en utbyggnad av smältverkskapaciteten i Sverige är i ett utredningsoch förhandlingsskede och att utskottet därför inte nu vill ta ställning till om Piteåprojektet skall genomföras eller inte. Vidare utgår majoriteten i utskottet från att riksdagen på nytt kommer att få behandla ärendet därest staten skall gå in i något slags ägararrangemang. De moderata ledamöterna i utskottet har i reservation nr 2 till betänkandet uppställt villkor för vattenfallverkets leveranser av elenergi till ett eventuellt aluminiumverk i Piteå. Utskottsmajoriteten utgår ifrån att aluminiumverkets behov av elenergi blir tillgodosett genom sedvanlig affärsmässig upphandling och finner ingen anledning att nu gå in på denna fråga. Låt mig, herr talman, foga några kommentarer till det som tidigare har sagts. Jörn Svensson talade om utvecklingen av en ny teknologi på detta område. Jag är inte kapabel att föra en debatt med honom om den nya teknologin och avstår därför från att göra det. Jag beklagar i sammanhanget att försöken till utvinning av aluminiumråvara i vår övriga bergshantering inte har givit goda resultat. Till Per-Richard Molén vill jag säga att jag är mycket betänksam inför den moderata reservationens innehåll. Till en del har den kommenterats av Jörn Svensson, men låt mig säga, att om Per-Richard Molén och moderaterna menar att Vattenfalls försäljning av elenergi till ett eventuellt aluminiumverk i Piteå skulle göras till föremål för riksdagens prövning, kommer det att gälla en helt ny princip. Jag förutsätter att när Sundsvallsverket — som av naturliga skäl kanske ligger Per-Richard Moléns hjärta närmast — gjorde sin upphandling av elenergi skedde det på sedvanligt affärsmässigt sätt. Jag måste fråga: Är det moderaternas mening att när Vattenfall i framtiden offererar elleveranser skall dess offerter prövas av riksdagen? Det skulle i så fall vara någonting helt nytt. När man talar om år 2010—- Jörn Svensson har vidrört detta — måste jag säga att det är förvånande om man menar att den elkonsumtion som krävs vid 127 aluminiumframställning kommer att vara precis densamma så pass långt i framtiden som den är i dag. Även där tror jag att modern teknik m.m. skall kunna fylla en väsentlig uppgift. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter och avslag på reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Jag skall inte onödigtvis söka sak med Karl-Erik Häll. Utskottets betänkande är nämligen inte negativt. En bättre beskrivning är att säga att det är avvaktande och håller vissa möjligheter öppna — det har inte på något sätt slutit dörren. Vad vi i vpk emellertid har velat hävda — och där kommer vi in på en fråga som är av stort intresse inte bara för oss utan rimligtvis också för det parti som Karl-Erik Häll representerar här i kammaren — är betydelsen av frågan om vilken typ av samhälleligt engagemang och samhällelig insyn som man skall ha på vitala industriella utvecklingsområden. Kort sagt: Vad är utgångspunkten för socialdemokratins industrioch teknologipolitik? Vad är ideologin bakom den? Det har blivit alltmer uppenbart i vår tid att både snabbheten i den teknologiska förnyelsen och framför allt denna teknologiska förnyelses själva form och innehåll, inte bara dess ekonomiska verkningar utan dess sociala och humana verkningar, dess verkningar för människorna, inte är givna en gång för alla. Det är inte så att den teknologiska utvecklingsprocessen fortgår ovanför människornas huvuden som någon sorts automatisk process, där alltid det bästa, det fördelaktigaste och det mest framsynta kommer fram. Vad som kommer fram ur den teknologiska utvecklingen är i mycket hög grad en maktfråga, beroende på vem som styr och naturligtvis beroende på hur samhället aktivt går in för att påverka denna process, tar hand om delar av den, styr den i en för samhällskollektivet, för människorna och för miljön osv. så gynnsam riktning som möjligt. Det ger naturligtvis annorlunda utslag och en annorlunda teknologisk utveckling än om man bara låter kortsiktiga vinstintressen driva fram utvecklingen. På det sättet kan man påverka situationen. Vad som är en vital fråga är vad arbetarrörelsen i Sverige skall göra i en sådan här situation, där dessa olika valmöjligheter framstår som allt klarare kontraster till varandra. Vi menar att detta är ett område där det föreligger teknologiska möjligheter för en typ av förnyelse som i mycket hög grad är i folkflertalets intresse. Det är därför vitalt att de samhälleliga intressena får komma in och ta vara på de möjligheterna. Alternativet kan då vara att man inte får den snabba utveckling som behövs eller att man får en utveckling i ur energipolitisk och miljöpolitisk synpunkt icke önskvärd riktning. Det är ett mycket vitalt problem, som man — inte minst när det gäller näringspolitiken i Norrland — bör ta fasta på och försöka lösa.
Herr talman! Det är värt att notera att Karl-Erik Häll konstaterade att 70 70 av Västeuropas kapacitet på primäraluminiumområdet är utnyttjad. Det finns alltså en betydande överkapacitet, och jag förstår därför att man inte gärna vill diskutera det subventionsinslag som ändå är häftat vid den utredning som Vattenfall har presenterat. Vi moderater vill ingenting hellre än få en aluminiumindustri i Piteå, och det klarar vi med vår moderata energipolitik. Men är det riktigt, Karl-Erik Häll, att satsa på en Piteåanläggning med det energiscenario vi har framför oss från år 1995 och fram till år 2010? Är det riktigt att Piteåverket skall få billigare el än verket i Sundsvall? Varför vill inte näringsutskottet hävda att det bör vara likvärdiga förutsättningar för Sundsvall och Piteå? Det kommer inte att bli det, eftersom elpriset till Piteåanläggningen — som jag tidigare nämnde — kommer att vara relaterat till 17 Zo av marknadspriset, medan elenergins andel av produktionen ligger på 2596. Jag har en sista fråga, som jag också gärna vill få svar på: Är det Vattenfalls uppgift att ge sig in i aluminiumbranschen?
Herr talman! Låt mig börja med att säga till Jörn Svensson att det naturligtvis är en mycket vid fråga som han tar uppi den här debatten när han talar om den allmänna socialdemokratiska inställningen till hur samhällets engagemang skall se ut inom vitala områden. Om vi håller oss till det ärende vi har att behandla i dag, menar jag att vi — genom det som utskottet säger, det som regeringen har deklarerat och genom Vattenfalls engagemang i frågan — såsom jag ser det har förutsättningar att få upp ärendet till diskussion igen, om det eventuellt blir aktuellt att staten skall gå in som ägare. Och om staten gör det får man naturligtvis mycket stora förutsättningar att styra utformningen av den här industrin och påverka utvecklingen av den framtida teknologin på det här området. Jag anser också att Vattenfall har förutsättningar — därest man kommer att vara med som delägare och medansvarig i det här projektet — att utveckla tekniken mycket väl. Per-Richard Molén talar enträget om en subventionerad elkostnad. Vi har inte i utskottet kunnat finna något belägg för det påståendet. Vattenfall har offererat ström till en kostnad som, enligt den här modellen, är knuten till priset på aluminium. Jag kan inte — och jag tror inte att Per-Richard Molén heller kan det — leda i bevis att det påståendet är riktigt. Vi konstaterar alltså för vår del att Vattenfall har träffat en affärsmässig uppgörelse, lämnat en offert som är fullt försvarbar — enligt vad vi kan se. Utskottet har konstaterat, att det finns överkapacitet i världen när det gäller framställning av primäraluminium, och om man tar det som intäkt för att redan nu döma ut Piteåprojektet kan det bara ha sin grund i en sak, nämligen att man till alla delar slår vakt om den gamla produktionskapacitet som finns i Sundsvall. Och då har man litet klena trådar att hänga upp sitt resonemang på — om man sedan måste ta ett våldsamt skutt fram till år 2010 för att hitta argument för att i dag undvika att etablera sig i Piteå. Jag utgår nämligen från att man inte bygger något gammalt Sundsvallsverk i Piteå utan att man bygger en modern anläggning som ur energisynpunkt är bättre än den nuvarande och som naturligtvis även ur miljösynpunkt är bättre. Jag ser inget som hindrar att man byter ut det gamla Sundsvallsverket mot ett nytt och modernt verk, gärna beläget i Piteå. Att slå vakt om den gamla verksamheten och göra det genom att bromsa ny utveckling tycker jag rimmar dåligt med den politik som Per-Richard Molén annars brukar framhålla som framsynt och framåtsyftande. Per-Richard Moléns anförande skulle ha kunnat kortas väsentligt om han hade sagt vad han egentligen menar, nämligen att vår avsikt är att rulla så stora stenar som möjligt i vägen för ett aluminiumsmältverk i Piteå.

Herr talman! Det är påfallande vad denna aluminiumfråga tycks kunna stimulera till utblickar i de stora ideologiska utvecklingsperspektiven. När Karl-Erik Häll nu åberopar att Vattenfall företräder det samhälleliga intresset i detta fall skulle vi egentligen kunna hålla ett långt seminarium om vad staten är för någonting. Staten kan också vara något som varierar beroende på vem som för tillfället framträder som dess företrädare. Det är en stor skillnad — det är en av våra poänger — om en av löntagarna styrd och i demokratiska former förvaltad statlig fond engagerar sig i en teknologisk utveckling eller i ett industriprojekt eller om vattenfallsverket gör det. I det här fallet framträder denna skillnad mycket tydligt, eftersom man kan fråga sig vad vattenfallsverkets huvudintresse är. Det är att sälja elkraft. När staten skall företrädas av en intressent — av ett verk — vars primära intresse är att sälja så mycket el som möjligt, vilken typ av energisnål teknologi kommer detta verk att vara intresserat av att ta fram? Där råder ju en inbördes motsättning mellan det teknologiska och det miljömässiga kravet å ena sidan och Vattenfalls affärsinriktning å den andra, som inte är så i allo lycklig. Så nog finns det problem beroende på vem som företräder statsoch samhällsintresset och vem som inom det statliga etablissemanget är den lämpligaste att företräda den nationella aluminiumpolitiken.
Herr talman! Jag är inte ovillig att sticka under stol med att jag är orolig för Sundsvallsanläggningens framtid på grund av det subventionsinslag som trots allt finns när det gäller elenergipriset till det tänkta Piteåverket. Vi kan, Karl-Erik Häll, inte komma undan det faktum att 25 920 av produktionsvärdet utgörs av elenergi, och det elpris som Vattenfall har utlovat är 17 26 av marknadsvärdet. Med den överkapacitet som nu finns på det internationella aluminiumområdet kommer skillnaden mellan framställningskostnad och marknadspris att vara mycket liten. Då är det en avvikelse på uppemot 9 960. Det kan inte vara rimligt att Vattenfall skall tillämpa en princip när det gäller Piteå och en annan när det gäller Sundsvallsverket. Herr talman! Det är klart att något gammalt verk inte skall uppföras i Piteå, men det kommer aldrig att gå att helt byta ut Sundsvallsanläggningen mot en helt ny. Det går inte att inom detta område lägga ut en helt annan industrilayout. Redan med likvärdiga elavtal kommer produktionskostnaderna att vara lägre i en ny anläggning i Piteå än i Sundsvall.
Herr talman! Jag medger att det ligger en poäng i Jörn Svenssons resonemang om Vattenfall som producent och intressent i sammanhanget. Jag avsåg att de som äger Vattenfall också kan ställa anspråk på hur vattenfallsverket skall fungera i framtiden. Det är faktiskt på den grunden som jag anser att Vattenfall med staten som ägare mycket väl skall kunna engagera sig i sådana här projekt och fullgöra de uppgifter som ägaren ålägger företaget i fråga. Beträffande Per-Richard Moléns fortsatta resonemang om subventionsinslaget konstaterar jag att han har den uppfattning han har. Utskottsmajoritetens uppfattning är en annan. Jag får väl uppmana Per-Richard Molén att försöka göra sak med Vattenfall om dess affärsprinciper och det offererade priset. Det är det enda sättet att få svar på frågan om Per-Richard Molén eller utskottets majoritet har rätt i den frågan.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande 20 om mineralpolitik innehåller inte så värst många nya, spännande inslag, utan det är ett antal budgetkrav och ett antal motionsyrkanden som ställs, och av dessa har de flesta nyligen varit uppe till debatt i kammaren. Av den anledningen har jag för avsikt att fatta mig utomordentligt kort. I reservation 1 upprepar vi moderater våra förslag på anslagsminskningar till NSG. Vi vill också minska prospekteringsanslagen. Vår motivering är mycket enkel. Vi menar att det redan har satsats så utomordentligt mycket pengar på detta område att det riskerar att minska satsningarna i andra, motsvarande privata projekt. I reservation 7 vill vi bifalla en motion om att återinföra jordägaravgälden. Vi menar att äganderätten till marken och dess innehåll är så pass väsentlig att det finns anledning att återgå till förhållandet före 1974 där jordägaren kunde få 1 90 av avkastningen på den mineral som fanns i marken under en maximitid av 20 år och med ett maximibelopp om 10 000 kr. Vi vill ge minerallagstiftningskommittén ett utredningsuppdrag att se till att det tidigare förhållandet återinförs. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 7.

Herr talman! Mineralpolitiken har mycket stor betydelse. Alldeles särskilt stor betydelse har den för Norrlandslänen med tanke på den kringverksamhet som har byggts upp kring gruvorter som har etablerats. Jag tänker på vad som har hänt i Malåbygden med de verksamheter som SGAB står för samt det borrkärnearkiv som nyligen har invigts och tagits i bruk i Malå. I detta betänkande behandlas också en motion som jag har skrivit. Den gäller lokalisering av ett arkiv, som man i en utredning har föreslagit skall förläggas till Uppsalaområdet. Jag skall något argumentera för min motion. Det är främst av regionalpolitiska skäl som jag finner det angeläget att borrkärnearkivet i Malå utvecklas ytterligare. SGAB hotas i dag av friställningar på mellan 50 och 55 personer. I en bygd av Malås karaktär med ca 4 300 invånare uppstår det därmed stor arbetsbrist. Den utredning som också har studerat detta borrkärnearkiv har räknat med att 80 96 av borrkärnorna kommer från norra Sverige och att prospekteringsgeologerna huvudsakligen finns i Norrbotten och Västerbotten. Därför är, som jag ser det, den lämpligaste orten för ett centralt borrkärnearkiv just Malå. År 1983 invigdes arkivet som finns på platsen, och där arkiveras också borrkärnor från prospekteringar som SGU står för. För ett borrkärnearkiv krävs naturligtvis också kringutrustningar, och även det finns i Malå. SGAB har stor kapacitet med en lokalyta på över 10 000 m?. Där finns laboratorielokaler för data och elektronik och parameter. Det finns administrationsoch kontorslokaler för borrning, verkstad, fordon och instrumentförråd. Allt som behövs finns alltså redan. I Malå finns också personal som har lång erfarenhet och stort kunnande när det gäller skötsel, arkivering, service och dokumentation av borrkärnor. I Håksberg i södra bergmästarområdet finns ett arkiv som är under uppbyggnad och som skulle kunna utnyttjas tillsammans med arkivet i Malå. Vid tekniska högskolan i Luleå bedrivs en verksamhet med geologer, geofysiker, bergsmekaniker och geokemister som väl kan utnyttjas för arkivverksamheten i dessa trakter. Det finns alltså ingen anledning att lokalisera den till Uppsala. Väldigt många skäl talar för att riksdagen redan i dag kan ge uttryck för sin vilja och tala om för regeringen var borrkärnearkivet skall lokaliseras. Jag tycker att det är väldigt svagt att utskottet inte har anslutit sig till motionskravet utan låter det hela bero tills vidare. Jag vill med detta yrka bifall till reservation 8 vid näringsutskottets betänkande nr 20.

Herr talman! Även jag konstaterar att det finns en omfattande enighet kring det betänkande om mineralpolitik som vi nu behandlar. Därför kommer också mitt inlägg att bli mycket kort. Jag kommer närmast att kommentera den reservation som vi har ställt oss bakom från folkpartiets sida. Tillsammans med centern och moderaterna har vi anmält en avvikande uppfattning när det gäller markägares rätt till ersättning. Vi anser nämligen att markägaren bör tillförsäkras del i avkastningen när mineralfynd exploateras på vederbörandes markområde. I och för sig är det här ingenting nytt. Den rätten har funnits i tidigare gruvlag. Ersättningen var ytterst liten, men den visade ändå att äganderätten hade ett reellt innehåll. Äganderätten är än i dag en viktig del i vår rättstradition. Den lag som tidigare reglerade rätten till del i avkastning från mineralfynd för markägaren avskaffades 1974 i samband med att den nya gruvlagen trädde i kraft. Enligt vår mening bör regeringen i tilläggsdirektiv uppdra åt minerallagstiftningskommittén att ta upp frågan på det sätt som vi har angett i reservationen. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 7.

Herr talman! I betänkandet nr 20 från näringsutskottet besvaras ett flertal motioner som rör det mineralpolitiska området. Bland dessa motioner — som i vanlig ordning avstyrks av utskottets majoritet — finns från vpk en partimotion, två gruppmotioner och en enskild motion om ett zinkverk som jag själv står för. Partimotionen nr 2090 och gruppmotionen nr 2073 har följts upp med reservationer till utskottets betänkande. Jag kommer nu att ge en kort redogörelse för principerna bakom vpk:s mineralpolitik och kommentera huvuddragen i de aktuella motionerna. Vår grundläggande inställning är att landets viktiga naturtillgångar, till vilka vi räknar mineraltillgångarna, skall vara undandragna exploatering av privata vinstintressen och utgöra folkets gemensamma egendom. En sådan grundinställning står i god överenstämmelse med uttalanden av bl.a. Hjalmar Branting under arbetarrörelsens genombrottsår här i landet.

De här aktuella vpk-motionerna skall ses mot denna bakgrund och som ett utflöde från detta grundläggande betraktelsesätt. Vi har konstaterat att det i dag inte finns en samlad svensk mineralpolitik. Den mindre lönsamma och ekonomiskt mera problematiska järnmalmsbrytningen har hamnat hos ett statligt företag samtidigt som den mera lönsamma brytningen av andra metaller i huvudsak har hamnat i privata händer. Vi har hävdat att hela gruvnäringen och den följande förädlingen bör handhas av ett samhällsägt företag som verkar utifrån en samlad nationell mineralpolitik. Ett sådant företag kan förväntas ta de hänsyn i vad gäller sysselsättning, miljö och nationell försörjning vid avspärrningslägen som en splittrad ägandeform har svårt att ta. Jag övergår, mot denna principbakgrund, till att kommentera de olika motionskraven. I partimotionen 2090 konstateras att det varit svårt att få olika regeringar att stödja grundtankarna om planerad svensk gruvverksamhet. Under den borgerliga regeringstiden delade man upp SGU och undergrävde också på annat sätt den samhälleliga verksamheten på mineralområdet. Inte heller socialdemokratiska regeringar har velat förverkliga en samlad nationell gruvverksamhet. Sålunda har de olika regeringarna inte utnyttjat sig av de möjligheter som gruvlagen ger i 5 kap. 14 §§ i vad gäller nyttjande av kronoandel. En planerad svensk gruvnäring som integreras med förädling inom landet skulle kunna få stor betydelse och leda till ny sysselsättning i delar av landet som är i stort behov därav. I partimotionen pekas på sådana konkreta förslag till förädling som handelsgödselfabrik i Norrbotten, nickelutvinning i Västerbotten, zinkverk till Bergslagen m.m. Det konstateras också, att om det funnits ett ringa intresse för dessa mineralpolitiska frågor hos olika regeringar så har det funnits ett aktivt intresse från fackföreningsrörelsen genom Svenska gruvindustriarbetareförbundet. Förbundets förslag på det aktuella området ligger i linje med vad vi föreslagit från vpk, och vi stöder sålunda fackförbundets förslag. Vi konstaterar slutligen i partimotionen, att om svensk gruvnäring skall överleva är det nödvändigt med en motstrategi som sätter stopp för fortsatt gruvdöd, ökad privatisering och internationalisering. Sedan redovisas tio punkter i en sådan strategi som jag inte skall upprepa, utan jag hänvisar här till motionen. I den ena tas upp åtgärder för att förhindra utländska företag att agera inom svensk gruvnäring och mineralutvinning, och i den andra tas upp ett lokalt miljöproblem i Garpenberg i södra Dalarna som nog kan förekomma också på andra håll i landet. I motion 2073 konstateras att LKAB och BP år 1982 träffat avtal om gemensam mineralprospektering i Mellansverige. Ett stråk från Örebro upp mot Falun är härvid av särskilt intresse. LKAB:s motiv för avtalet är att bolaget inte självt har tillräckliga ekonomiska resurser, varför BP går in med sådana och härigenom får rätt till hälften i samtliga de inmutningar som kan bli aktuella. Prospekteringen gäller i första hand mera sällsynta metaller som anses strategiskt viktiga, som volfram och molybden. Mot bakgrund av vad jag nu inledningsvis anförde kan de här frågorna inte ses isolerade från de beredskapsfrågor som reses med anledning av att vi är ett alliansfritt land i fred med inriktning på neutralitet i krig. Vi tycker inte att utländska intressen bör få spela en sådan roll inom svensk mineralpolitik som här sker. Det utländska inflytande som redan finns bör trappas ned för att på sikt helt upphöra. Av detta följer logiskt att LKAB självt måste tillförsäkras de resurser som behövs för genomförande av prospektering i egen regi. I motionen 2074 tas lokala miljöproblem vid Garpenberg upp. Den nu pågående verksamheten i Garpenberg drivs av Boliden. Mot Bolidens verksamhet kan självfallet riktas direkta miljökrav. Vad som i detta område är mera problematiskt är de miljöproblem som är en följd av tidigare aktörers verksamhet. Naturvårdsverket har rest kravet att Boliden skall ta hand om dessa kvarvarande avfallshögar, som förorsakar miljöproblem genom utlakning av tungmetaller, men koncessionsnämnden för miljöskydd vill inte göra ett sådant åläggande. Nu har, enligt utskottet, naturvårdsverket besvärat sig till regeringen för att få en åtgärd till stånd. Här kan man fråga sig: Var står regeringen i denna fråga? I den här aktuella motionen har föreslagits att biologiska metoder skall prövas för att avlägsna miljöproblemen i Garpenberg. Också i andra sammanhang har vi från vpk motionerat om användande av biologiska metoder i mineralhanteringen och om att Sverige här bör söka nå en avancerad position inom den tekniken. Här hänvisar utskottet till pågående forskningsarbete och anser inte något initiativ från riksdagens sida vara erforderligt. Här har vi självfallet en annan mening. I näringsutskottets betänkande om mineralpolitik, som vi nu behandlar, bemöts också min motion 1984/85:364 om vissa mineralpolitiska frågor inom Örebro län. I motionen tas upp två frågor, dels utredning om anläggande av ett zinksmältverk, med tillämpande av miljövänlig teknik, i Örebro län, dels en hemställan om en uppföljande metallprospektering i Håkansbodamområdet i Lindesbergs kommun. Båda yrkandena har — i likhet med föregående år — fått en så positiv behandling i utskottet att det inte framlagts någon reservation. Motionen fyller ändå, som jag ser det, en viktig uppgift genom att den föranleder en uppföljande redovisning av utskottet i sitt betänkande till riksdagen. Jag har i ett flertal år drivit de här frågorna dels därför att de skulle kunna ge ny, välbehövlig sysselsättning i Örebro län, dels därför att de skulle kunna minska landets sårbarhet i vad gäller försörjningen med vissa viktiga metaller. Sysselsättningsläget i Örebro län har varit mycket negativt under en nu rätt lång period, och länet liknar alltmer ett Norrlandslän i detta hänseende. En svårighet har också varit att denna besvärliga situation, som länet för övrigt delar med Västmanlands län, inte riktigt rönt uppmärksamhet på centralt håll i landet. I ett län som utgör landets demografiska centrum borde läget inte vara sådant. Därför måste allt göras för att skapa nya arbetstillfällen i Örebro län. Skall så ske, måste alla uppslag tas till vara. Sådana uppslag finns i min motion, som, såväl i fjol som nu, gås långt till mötes i vad gäller utskottets skrivning. Jag utgår från att de av mig i motionen aktualiserade frågorna ägnas just den fortlöpande uppmärksamhet som utlovats i utskottsbetänkandet och att detta snart kan leda till konkreta åtgärder. Herr talman! Min redogörelse här för vpk:s förslag inom mineralpolitikens område är självfallet inte uttömmande, men har ändå berört huvudlinjerna i våra förslag. Det förhållandet att vissa förslag inte kommit till uttryck också i reservationer till utskottets betänkande skall inte tolkas så, att vi i sak har släppt dessa frågor. De har fått en mera välvillig behandling i utskottet, och vi förväntar oss att något skall hända i dessa frågor inom den närmaste tiden. Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 2, 3, 4, 5 och 6, som är fogade till näringsutskottets betänkande 1984/85:20.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 20 behandlas den del av proposition 1984/85:100, bil. 14, som berör anslag till Sveriges geologiska undersökning, bergsstaten, nämnden för statens gruvegendom och delegationen för samordning av havsresursverksamheten. Vidare behandlas, helt eller delvis, 13 motioner. Till betänkandet är fogade 8 reservationer. Per Westerberg sade inledningsvis att betänkandet inte upptar några egentliga nyheter, och jag instämmer verkligen i detta. Om jag skulle vara så föredömligt kortfattad som en del talare före mig har försökt vara, skulle jag kunna säga att jag i allt väsentligt hänvisar till den debatt som fördes i detta ärende förra året. Men, herr talman, så kortfattad tänkte jag nu inte vara, utan jag vill gärna kommentera de reservationer som har fogats till detta utskottsbetänkande. Reservation nr 1 gäller prospektering och berör det tidigare av riksdagen beslutade 300-miljonersanslaget, vilket för resten till större delen är förbrukat. Med samma motivering som tidigare, nämligen att detta anslag skulle få menlig inverkan på gruvföretagens egna prospekteringsinsatser, yrkar nu moderaterna att anslaget skall minskas med 15 milj.kr. i förhållande till regeringens förslag. Jag yrkar, herr talman, avslag på denna reservation. Den redovisning som nämnden för statens gruvegendom givit utskottet ger inte heller nu något stöd för reservanternas förra året framförda och i år upprepade påstående om anslagets negativa konsekvenser för prospekteringsverksamheten i landet. Inte heller har man kunnat konstatera någon nedgång i gruvföretagens egen verksamhet på detta område. När det gäller reservation nr 2 och en plan för svensk gruvhantering avslog riksdagen förra året ett yrkande av samma innebörd. Utskottet vill på denna punkt hänvisa till näringsutskottets betänkande 1983/84:28. Där redovisades grunddragen i den nu gällande gruvoch minerallagstiftningen och även direktiven till minerallagskommittén, vars uppgift är att se över nu gällande lagstiftning och lägga fram förslag till en ny lagstiftning på detta område. Utskottet anser att kommitténs förslag bör avvaktas och att riksdagen inte bör föregripa detta förslag och riksdagens beslut i anledning därav genom ett uttalande, som vpk begär i reservation nr 2. Jag vill därför yrka avslag även på denna reservation. Yrkandena i reservationerna 3 och 4 faller såvitt jag förstår helt in under minerallagskommitténs uppdrag, och jag yrkar därför avslag på reservationerna 3 och 4. I reservationerna 5 och 6 återkommer vpk med sina tidigare ställda yrkanden om ett ökat statligt ägande inom gruvoch mineralsektorn, om att avtalet mellan LKAB och BP Mineral AB skall bringas att upphöra och om att ett starkare skydd mot utländskt inflytande över svensk gruvoch mineralhantering skall åstadkommas. Dessa yrkanden har riksdagen tidigare behandlat och på förslag av näringsutskottet avslagit. Utskottet finner inte nu någon anledning att ändra sitt tidigare ställningstagande. När det gäller utländska företags möjligheter att förvärva inmutningsrätt eller rätt till utmål ger redan nu gällande lagstiftning staten erforderliga möjligheter att förhindra sådana etableringar som inte är önskvärda från svensk synpunkt. Till detta kommer minerallagskommitténs pågående arbete med en ny lagstiftning, som enligt direktiven i huvudsak skall bygga på koncessionsprincipen. En sådan lagstiftning kommer genom de villkor som kan uppställas för en koncession också att förstärka det skydd som reservanterna eftersträvar. Avtalet mellan LKAB och BP Mineral AB är, som sagt, ett avtal, och som sådant gäller det till dess att det sägs upp av någondera parten. Enligt utskottets mening bör det finns utrymme för både svenska och utländska intressen att ställa kunnande och ny teknologi till förfogande. Staten kan genom kronoandelsinstitutet och genom sin roll som ägare till LKAB bibehålla svensk kontroll över de mineraltillgångar som berörs av detta avtal. Med det anförda, herr talman, yrkar jag avslag på reservationerna 5 och 6. I reservation 7 yrkar de borgerliga ledamöterna av utskottet att de bestämmelser om ersättning till markägaren som angavs i 1938 års gruvlag i princip skall återinföras. Ja, fram till i dag trodde jag att det var ”i princip”. Men nu preciserade Per Westerberg villkoren. De skall precis som förr uppfattas så, om jag fattade honom rätt, att en ersättning med 1 96 av värdet av mineralen begränsad under en 20-årsperiod och maximerad till 10 000 kr. skall återinföras. Man begär att regeringen i tilläggsdirektiv skall uppdra åt minerallagstiftningskommittén att behandla denna fråga. Utskottet har i betänkandet redogjort för den ordning med jordägaravgäld som gällde enligt 1938 års lag och även för de motiv som låg till grund för att detta system upphörde 1947. Utskottet anser att dessa motiv fortfarande är giltiga, varför jag yrkar avslag på reservation 7. Till sist, herr talman, några ord om reservation 8, som gäller lokalisering av nearkiv har utretts av mineralutredningen. Förslaget har remissbehandlats och bereds nu inom regeringens kansli. Industridepartementet har under hand meddelat att ett uppdrag bereds för SGU att inkomma med ett förslag till tidsplan och kostnadsberäkningar för ett sådant arkiv. Näringsutskottet, som inte tar ställning till arkivets lokalisering, utgår från att regeringen vid sin allsidiga prövning av frågan tar hänsyn till alla relevanta aspekter och således även till de synpunkter som ligger till grund för reservation 8. Något särskilt uttalande från riksdagens sida finner inte utskottet motiverat, och jag yrkar därför avslag på reservation 8. Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag yrka bifall till samtliga moment i utskottets hemställan och avslag på de reservationer som har fogats till näringsutskottets betänkande 20.

Herr talman! Jag finner inte anledning till någon längre polemik med Karl-Erik Häll. Men några kommentarer vill jag ändå göra. Vad han sade om våra reservationer var i huvudsak ett referat av vad man kan läsa i utskottsbetänkandet. Han tillförde inte debatten några nya synpunkter. Karl-Erik Häll anförde att det finns utrymme för både svenska och utländska intressen inom svensk gruvhantering samt att kronoandelsinstitutet nog skulle säkra ett svenskt inflytande. Jag hänvisar till vad jag framhöll i mitt huvudanförande, nämligen att det mycket väl kan diskuteras om det skall finnas utrymme för utländska intressen. Vi anser för vår del att detta utrymme skall vara mycket litet, helst inget alls. Jag vill också göra några kommentarer som jag inte gjorde i mitt huvudanförande. Det pågår en utredning om ändringar i gruvlagen. Jag utgår från att man får en ordning, där koncessionsförfarandet kommer att vara det normala medan utmål kommer att försvinna. Jag utgår också från att ersättningen till markägare, vilken upphörde 1974, inte skall komma tillbaka och att man därmed skall få en smidigare nationell politik på detta område. Jag vill även påminna om att man i en socialdemokratisk motion i början av 1970-talet sade ungefär som så att naturtillgångarna under marken, de som finns i jorden, egentligen skall tillhöra folket. Dem skulle inte någon enskild exploatera. Jag instämmer i att det bör vara på det viset. Slutligen kan jag tillägga följande vad gäller min motion om ett zinkverk. Om vi utvecklar ett svenskt zinkverk med miljövänlig teknik, skulle vi kunna få en modellanläggning, vilket alla som bygger nya industrier eftersträvar. En sådan modellanläggning med miljövänlig teknik skulle kunna säljas till andra länder i Europa, vars zinkanläggningar, enligt utskottet, i dag är nedslitna och gamla. En landstingskollega i Örebro, som sysslar med detta område, uttryckte sig ungefär så här när han hade besökt en anläggning i Belgien: Den såg ut på ett sådant sätt att vi nog inte skulle vilja ha den i vårt län. Om vi kan skapa ett modernt zinkverk som en modellanläggning, skulle det vara en fördel inte bara för svensk zinkförsörjning, utan vi skulle också framgångsrikt kunna sälja svensk teknik på export.
Herr talman! Jag kan förstå att det för Karl-Erik Häll, om han alldeles nyligen har fört en debatt om dessa frågor, kan kännas litet avslaget att gå upp i talarstolen och framföra samma argument igen. Men för mig är debatten ganska ny, och jag tycker att den är mycket viktig ur regionalpolitisk synvinkel. Jag tror att regeringen skulle ha haft nytta av om utskottet hade kunnat bestämma sig. Det verkar finnas en viss beslutsvånda när det gäller lokaliseringsorten för borrkärnearkivet. Det måste vara en förutsättning för det utredningsarbete som SGU skall göra att man vet till vilken ort lokaliseringen skall ske. Om Malå blir lokaliseringsort, undviker vi stora kostnader. Sker lokaliseringen till Lövsta utanför Uppsala, blir det helt andra förutsättningar. Det är inte småsummor som det kostar att anlägga ett borrkärnearkiv, utan det krävs stora ekonomiska insatser. Det är således inte bara regionalpolitiska skäl som talar för att man rätt snart skall bestämma sig för Malå, utan även ekonomiska. Det handlar inte heller bara om ekonomin under ett enstaka år, utan det gäller här i mycket stor utsträckning en verksamhet för framtiden, som fordrar ekonomiska resurser. Därför var det illa att inte näringsutskottet kunde tillstyrka min och Börje Hörnlunds motion och hemställa att riksdagen till regeringen skulle göra ett uttalande om att Malå är en lämplig lokaliseringsort för borrkärnearkivet.